Herr talman! Vi skall nu behandla en mängd motioner från allmänna motionstiden som rör våldsbrott och brottsofferfrågor. Dessa frågor är oerhört viktiga. En grundläggande fråga i samhället är hur man klarar av att ta itu med just dessa problem. Det finns i dag i samhället oerhört mycket våld och också ett ökande våld. Precis som föregående talare sade måste man i det grundläggande och förebyggande arbetet möta våldet genom att komma till rätta med våldets orsaker. Men vi måste också kunna ta itu med våldet när våldet har uppkommit. I betänkandet finns det reservationer som handlar om just våldet mot kvinnor. Vi står här i världens mest jämställda riksdag. Vi är en mängd kvinnor som tillsammans har kunnat driva på och lyfta fram frågor om våld mot kvinnor. Vi ser att våld mot kvinnor är ett problem som finns i strukturen. Det är ett djupgående problem. I många länder ses våld mot kvinnor fortfarande inte som något brott. När det gäller våld mot kvinnor har vi kommit ganska långt här i Sverige, men det finns fortfarande väldigt mycket att göra. I denna fråga är vi helt överens här i riksdagen. Det har tillsatts en kvinnovåldskommission som har arbetat med dessa frågor över ett mycket brett spektrum. Kommissionen har lyft fram frågorna om våld mot kvinnor - åtgärder och förslag som inte bara handlar om lagstiftning utan också om utbildning och åtgärder på en mängd olika områden. Det finns en del reservationer i betänkandet utifrån motioner under allmänna motionstiden som lyfter fram en del av de förslag som kvinnovåldskommissionen har lagt fram. Förslagen bearbetas nu av regeringen och kommer att föreläggas riksdagen under hösten. Jag måste ändå säga att jag beklagar att vi i dag behöver ha reservationer på detta område, att vi i denna kammare skall behöva ställa förslag mot varandra och rösta om dem, när vi inte har den helhetsbild som hela kvinnovåldskommissionens förslag har. Jag har litet svårt att förstå varför vi skall lyfta ut vissa frågor och säga att vi skall snabbehandla dem här. Jag har svårt att förstå varför vi skall ställa förslagen mot varandra, när vi, Sveriges mest jämställda parlament, gemensamt på bred front borde kunna lyfta fram frågorna och få ett samlat grepp på hur vi skall komma till rätta med våldet mot kvinnor. Det borde vi göra i stället för att se frågorna som partitaktiska eller frågor som vi skall rösta om och väga fram och tillbaka just i dag. Vänsterpartiet kommer därför att avstå från att rösta vid omröstningarna om de reservationer som rör kvinnovåldskommissionens förslag. Det gör vi inte för att vi är fega, inte vill ta ställning eller inte håller med, utan just för att vi vill ta ställning till helheten. Vi vill inte i dag rösta emot ett förslag som vi vet att vi kommer att stödja och som vi stöder i sak. Jag hade önskat att vi hade kunnat ha ett gemensamt betänkande där vi lyfte fram att vi faktiskt är överens i dessa frågor, där vi hade lyft fram enigheten och sagt att till hösten när förslaget kommer, kommer vi att gemensamt kunna fatta beslut i dessa frågor. När det gäller de övriga motionerna, herr talman, vill jag lyfta fram frågan om prostitution. Här finns också en utredning som håller på att behandlas och beredas i regeringen. Men detta är en utredning som har legat väldigt länge och som har pekat på att man borde kriminalisera både köparen av sexuella tjänster och den som säljer sexuella tjänster. Därför ansåg jag att det var viktigt att i detta betänkande peka på att det just är köparen av sexuella tjänster som bör kriminaliseras. Med detta yrkar jag bifall till reservation 6. Vidare innehåller betänkandet frågor om brottsoffer. Herr talman! Jag önskar att vi nu kunde gå vidare i debatten om brottsofferfrågor. Det är ett faktum att vi tidigare inte har sett brottsoffren. Att människor som har farit illa och blivit utsatta för brott inte har fått det stöd och den hjälp av samhället som de faktiskt har haft rätt att kräva är någonting som vi faktiskt bör skämmas för. Vi har under en period haft en debatt där grupperna brottsoffer och brottslingar har ställts mot varandra. Om man velat genomdriva reformer, förändringar och förbättringar för brottslingar, har detta uppfattats som att det skulle stå i motsatsförhållande till brottsoffrens situation. Det har blivit en politisk debatt där dessa två grupper ställts mot varandra. Herr talman! Jag anser att det i dag är dags att gå vidare i denna debatt. Vi behöver göra en mängd insatser när det gäller brottslingarna. Vi behöver göra en mängd förändringar när det gäller fängelsestraffet och innehållet i fängelsestraffet. Vi behöver göra insatser för att förändra deras tillvaro, ge dem ett drägligt liv och möjligheterna till ett liv utanför kriminalitet. Samtidigt måste vi med lika stor kraft kunna driva frågan att människor som varit utsatta för brott skall kunna få det stöd och den hjälp de behöver.

Utredningen kommer att ta ett samlat grepp i frågan. Jag hoppas att vi här i riksdagen gemensamt skall kunna lyfta fram brottsoffrens situation och förbättra deras möjligheter att få en upprättelse efter brott. Men i det här fallet avvaktar vi i Vänsterpartiet den utredning som pågår för att kunna få detta samlade grepp. Men jag känner stor sympati för många av de reservationer från både moderaterna och centerpartiet som gäller brottsofferfrågor. Men det finns en brottsofferfråga, herr talman, som inte behandlas tillräckligt mycket i översynen och inte heller i kvinnovåldskommissionens förslag. Det handlar om frågan om lagen om besöksförbud. I dag efterlevs oftast besöksförbud i samband med att kvinnor blivit trakasserade och misshandlade. Men när besöksförbudet inte efterlevs är det kvinnan som får leva i en utsatt situation. Hon är alltid den som måste fly och alltid den som får sin rörelsefrihet begränsad. Vi i Vänsterpartiet anser inte att lagen om besöksförbud är tillräckligt effektiv i dag i vissa fall. Det är viktigt att poängtera att den i många fall fungerar mycket bra, men man behöver också se över detta och göra en utredning där man tittar på att det i vissa fall måste vara förövarens frihet som skall begränsas, och inte offrets. Det gäller när förövaren inte följer de besöksförbud som finns. Därmed vill jag också yrka bifall till reservation 13. Herr talman! Innan jag avslutar, jag ser att jag har ett par sekunder kvar, vill jag också ta upp frågan om terapikostnader för brottsoffer. Det tas upp i reservation 16. Jag är helt överens i sak om att det är viktigt att man får möjligheter till kvalificerat psykologiskt stöd och kristerapi. Vi i Vänsterpartiet ser dock det här som en helhet. Vi driver frågan att psykoterapi och andra terapiformer skall kunna ingå i den vanliga sjukvårdens resurser. Man skall kunna få terapi, också långvarig terapi, vid krissituationer. En sådan förändring och ett sådant förslag skulle också gynna brottsoffer. Därför har jag valt att inte stödja just denna reservation.
Herr talman! Alice Åström beklagar att det finns reservationer i det här betänkandet. Hon efterlyser en helhetssyn i ett enda grepp som skall komma från regeringen. Men återigen: Hur skall regeringen veta vad vi här i riksdagen tycker om olika enskilda förslag om vi bara avstår från att tycka och hänvisar till att det pågår beredningar? Jag är övertygad om att vi inte alls är överens i alla detaljer när det sedan kommer ett förslag från regeringen. Regeringen har inga signaler alls härifrån riksdagen om vad partierna tycker i enskilda frågor. Låt mig bara ta det här med ett datoriserat informationssystem, något som jag anser att polisen skall ha t.ex. i samband med utryckningar vid kvinnovåld i hemmen. Detta har varit uppe till debatt och diskussion tidigare här i kammaren. Vid de tillfällena, långt innan det var beslutat om någon kvinnovåldsutredning och kommission, och långt innan det var beslutat om en brottsofferutredning, var det bara ett par partier som ställde sig bakom. Hur skall regeringen få veta om nu ytterligare partier har ställt sig bakom dessa krav om vi aldrig uttalar ett sådant stöd i riksdagen? Det är det jag tycker är synd i de här behandlingarna. Vi står fullständigt nollställda inför de här kraven och avvaktar bara. Jag tycker, efter att ha jobbat med olika förslag till förbättringar för kvinnor som utsätts för våld och för andra brottsoffer i samhället, att detta är en pågående process. Det är inte så att det kommer ett förslag och sedan är allt frid och fröjd för tio tjugo år framåt - inte ens för två år framåt. Det sker ständigt en utveckling i olika länder. Även om det nu kommer ett nytt paket om ett år eller ett halvår, låt oss hoppas att det kommer väldigt snabbt, så kommer det att om ett år därefter ha kommit fram nya idéer som gör att processen pågår. Därför kan jag inte förstå varför vi inte ständigt tar de små steg vi kan och talar i de frågor som berör detta.
Herr talman! Jag är helt överens med Ingbritt Irhammar om att det är viktigt att vi talar om de här sakerna, och lyfter upp dem. Det kommer hela tiden nya frågor. Vi hade kunnat ha en mycket bra debatt om de här frågorna, och talat och uttryckt oss tydligt, utan att vi i dagsläget hade behövt ställa reservationerna mot varandra. Jag anser egentligen att de här motionerna, när nu Kvinnovåldskomissionens förslag ligger framme, och vi vet när det skall komma till riksdagen, skulle behandlas i samband med detta. Bara för att man inte reserverar sig och ställer de här förslagen mot varandra, innebär ju inte det att man inte behöver yttra sig eller uttrycka vad man tycker. Irhammar verkligen beredd att säga t.ex. att de förslag som Siw Persson från Folkpartiet har i sin reservation inte är värda att stödja? Dessa reservationer kommer ju i realiteten att ställas mot varandra. Man kommer att få ta ställning och avslå den ena eller den andra. Jag anser att vi hade kunnat ha denna debatt, och att vi gemensamt hade kunnat ta ställning. Vi hade också kunnat ha ett betänkande där vi väldigt tydligt hade poängterat och lyft fram de här frågorna. Men när man behandlar frågan på det här sättet, blir det en partipolitisk konflikt. Det blir en votering här i kammaren, något som jag anser vara olyckligt i dagsläget.
Herr talman! Först vill jag säga att jag mycket väl skulle kunna ställa mig bakom Folkpartiets reservationer, men det behöver jag inte. I mina reservationer täcker jag in deras påtalanden förutom att jag har ytterligare synpunkter på vad jag tycker skall ingå i det lagförslag som regeringen lägger fram till riksdagen. Jag skall nämna ett annat ärende som är uppe här. Jag har i min reservation sagt att jag tycker att det är oerhört viktigt att en brottsofferundersökning avseende våld mot kvinnor genomförs. Den borde ju ha genomförts nu, i avvaktan på vilket förslag regeringen skall lägga fram sedan. Då hade man haft ytterligare underlag. Det är vad jag menar. Det är olyckligt att avvakta i alla dessa frågor till dess att det kommer ett klumpförslag som ändå aldrig blir heltäckande.
Herr talman! Jag förstår att Ingbritt Irhammar och jag inte är överens om hur man borde ha behandlat det här. Därför har vi den här diskussionen. Jag vill kommentera det Ingbritt Irhammar lyfter fram sist, att man hade kunnat ta fram ett ännu bättre underlag beträffande det vi skall ta ställning till i framtiden. Jag hade föredragit om det hade kunnat lyftas fram som en enskild punkt där vi hade kunnat komma överens om att det hade varit bra. Som sagt var, herr talman, kan jag konstatera att vi inte är överens om hur man borde göra. Även om vi har den här debatten, och även om jag har kritiserat det jag anser vara ett olyckligt sätt att handskas med det här, delar jag Ingbritt Irhammars åsikter i reservationerna. Just därför kommer vi att välja att avstå från att rösta. Jag tycker inte att jag vill avslå i dessa frågor, men jag anser att vi hade kunnat göra det här på ett bättre sätt.

Herr talman! Ni som sitter på läktaren! Det diskussionen handlade om sist är ju ett dilemma. Samtidigt som vi behandlar motioner från allmänna motionstiden som bl.a. handlar om så viktiga frågor som mäns våld mot kvinnor och om brottsoffrens situation, något som det enligt Miljöpartiet är mycket viktigt att prioritera, pågår utredningar om dessa problem. Det faktum att en utredning har satts i gång poängterar ju att frågorna ansetts som mycket viktiga i det här sammanhanget. Tyvärr har det i fråga om vissa utredningar gått väldigt lång tid. Jag tycker att regeringen borde ha handlagt dessa frågor på ett snabbare sätt. Det blev ju ett mycket märkligt förfaringssätt eftersom betänkandet hänvisar till dessa utredningar och avslår motionerna trots att det är mycket bra förslag som finns i dem. Angående denna diskussion tycker jag att man, om det finns en färdig utredning och om man har läst vad den har kommit fram till, inte behöver motionera. Då finns ju förslagen i denna utredning. Om en utredning pågår, och om man ser att just de frågor som man tycker är viktiga finns i direktiven till denna, vet man ju att frågorna kommer att tas upp här i kammaren. Det ställningstagandet gjorde jag och Miljöpartiet. jag tycker att det är så fel att säga "kvinnovåld", för det är ju mäns våld mot kvinnor det handlar om - kom i juni 1995. Det var väldigt bra att det kom på sommaren, för då hade jag tid att läsa det. Normalt har man ju här i riksdagen knappast tid att sätta sig in i utredningar på ett bra sätt. Då fann jag att Miljöpartiets yrkanden när det gällde just våld mot kvinnor fanns i betänkandet Kvinnofrid. Vid den allmänna motionstiden funderade jag över om jag skulle dra ut vissa saker ur detta betänkande eller om jag skulle hänvisa till betänkandet. Då fann jag att det bästa vore att jag hänvisade till betänkandet Kvinnofrid. I detta betänkande finns förslag på allt det som jag har yrkat på tidigare. Därför har jag i detta betänkande hänvisat till betänkandet Kvinnofrid, och jag har skrivit ett eget yttrande. Jag kommer då i samma situation som Alice Åström, nämligen att jag inte vill säga nej, utan jag kommer vid voteringen av avstå från att rösta när det gäller dessa yrkanden. Detsamma tänker jag göra i fråga om brottsoffer, eftersom en utredning pågår. Jag håller också med Alice Åström om följande uttalande: Varför kan vi inte ena oss i denna fråga? Varför skall vi lyfta fram vissa frågor som vi tycker är mer viktiga när vi behöver helhetsperspektivet? Alla som har arbetat med det vet att det är viktigt. Vi kan inte bara införa förändringar pö om pö när vi har samtliga förslag. Jag tycker alltså att uppgiften för oss kvinnor här i riksdagen nu är att se till att regeringen påskyndar framtagandet av en proposition. Det sista jag hörde var att propositionen skulle komma först till hösten. Vi skall då se till att alla de förslag som finns i betänkandet Kvinnofrid också omvandlas till lagförslag i propositionen. På det sättet kan vi göra något bra. Detsamma gäller frågan om brottsoffer som är en mycket angelägen fråga. Utskottet kom överens om att vi skulle göra denna utvärdering av vad som har hänt under de senaste tio åren innan vi lägger fram nya förslag, vilket vissa reservationer handlar om. Vi måste få denna utvärdering och översyn för att kunna gå vidare. Därför väckte jag inte några egna enskilda motioner i detta ärende. Jag vill emellertid yrka bifall till reservation 6 som handlar om prostitution. I fråga om prostitution finns det också en utredning, men den utredningen kom inte fram till ett resultat som överensstämmer med Miljöpartiets tankar. Vi vill att den som köper kvinnor skall kriminaliseras därför att det inte är fråga om ett jämställt förhållande mellan de prostituerade och kunderna. De prostituerade är helt utlämnade till kunden, och det skulle vara mycket svårt för en prostituerad att anmäla en misshandel om den prostituerade, enligt utredningens förslag, också gör sig skyldig till ett brott. Vi tycker att kunden skall kriminaliseras eftersom anonymiteten upphävs. Det är då stor risk för upptäckt. Dessa kunder är ju oftast vanliga familjeförsörjare och vanliga medborgare som inte tycker om att bli upptäckta i detta sammanhang. Bara detta skulle göra att de avhöll sig från detta. Det handlar också om det viktiga att sätta upp normer för den uppväxande generationen - att det inte är tillåtet för någon som har ett sexuellt behov eller problem att utnyttja en annan människa på detta sätt. Vi vet genom undersökningar vilket underläge de prostituerade kvinnorna befinner sig i och vilka förhållanden de har levt under för att hamna i denna situation. Den motion som ligger till grund för reservationen är en flerpartimotion. Socialdemokraterna, Centern, Folkpartiet, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna stod bakom den. Det var mycket viktigt att vi kunde enas om denna kvinnofråga, eftersom det är så många kvinnor här i parlamentet. Men när jag nu läser reservationen i betänkandet ser jag att det bara är Folkpartiet, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet som står bakom den. Socialdemokraterna och Kristdemokraterna står inte längre bakom detta. Jag bara konstaterar att jag tycker att det är tråkigt men att jag hoppas att de socialdemokratiska kvinnorna kommer att rösta för reservationen. Vi skulle faktiskt kunna åstadkomma en majoritet. Miljöpartiet har skrivit en motion om besöksförbud. Men eftersom jag ingående har redogjort för att utredningen kommer att ta upp också denna fråga kommer jag inte att yrka bifall till denna reservation. Men visst är den viktig. Det står i betänkandet att utredningen kommer att följa upp detta, och BRÅ har också undersökt det, så jag hoppas att det återkommer ganska snart.
Herr talman! Jag håller med Kia Andreasson när hon sade att hon hade i stort sett samma invändningar och synpunkter som Alice Åström beträffande att detta är ett problem. Vi har vid olika tillfällen tagit upp detta i debatter både i utskottet och här i kammaren. Det goda med detta är ju att genom att vi diskuterar och debatterar det så blir det tydligare för regeringen vad vi tycker även om det inte alltid framgår så tydligt i betänkandet. Jag skall framföra ett annat skäl till att jag tycker att det är så viktigt med reservationer. Det har hänvisats till att Kvinnovåldskommissionen har lagt fram förslag som vi får ta ställning till. Men det tror jag inte alls att vi får. Det var en utredning som gick ut på remiss, och jag tror inte alls att regeringen lägger fram samtliga de förslag som fanns i kommissionens rapport. Framför allt står jag inte bakom alla dess förslag. Jag är mycket tveksam till kommissionens förslag om kvinnofridsbrott. Det är ett skäl till att jag, när jag läste kommissionens rapport, tyckte att vissa förslag var värda att stödja, vilket jag gör genom att motionera om dem. Andra förslag tyckte jag inte var värda att stödja. Det är dessutom inte ovanligt utan tvärtom vanligt när det gäller sådana utredningar att regeringen kan lägga fram förslag i olika etapper. I fråga om t.ex. Ungdomsbrottsutredningen, Straffsystemutredningen eller Trygghetsutredningen kommer det t.ex. nu förslag om ett alternativ med inlåsning av ungdomar eller dömande av ungdomar som har begått brott. Det är ju delar av utredningarna. På samma sätt kan man göra med denna utredning.
Herr talman! Det är kanske i fråga om detta som vi skiljer oss åt, Ingbritt Irhammar, eftersom Miljöpartiet stöder utredningen i dess helhet, alla förslag som finns där. Det har jag sagt i mitt yttrande, och det säger jag även här igen. Jag ser den utredningen som mycket heltäckande och i överensstämmelse med Miljöpartiets synpunkter. Det är den stora skillnaden och anledningen till att jag inte drar fram just de få saker som Ingbritt Irhammar kan stödja. Då är det fråga om i stort sett bara de reservationer som finns i detta betänkande. Då blir det ett helt annat läge.
Herr talman! Detta visar att det krävs förtydliganden. Här får vi veta att Miljöpartiet har ställt sig bakom hela utredningen. Vi i Centerpartiet har ställt oss bakom vissa delar av utredningen. Andra delar i utredningen vill vi ha ytterligare belysta innan vi är säkra på vad vi anser. Det finns dessutom delar i utredningen som vi tror att vi inte alls kommer att stödja. Därmed har det skapats ytterligare förtydliganden.
Herr talman! Visst är det ett förtydligande. Jag kan då bara replikera att jag tycker att det är beklagligt, eftersom en utredning har gjort ett så grundläggande och positivt arbete i fråga om våld och problematiken runt våld när det gäller kvinnor. Det är beklagligt särskilt som vi ser att den tendens som finns inte avtar utan förstärks. Och vi ser gång på gång exempel på hur angeläget det är att få till stånd alla de radikala förslag som finns i betänkandet Kvinnofrid. Jag beklagar därför att ni i Centern inte kan vara så radikala.

Herr talman! Jag skulle bara vilja göra några anmärkningar. Först och främst yrkar vi i kd bifall till reservationerna 3 och 8. När det gäller Kvinnovåldskommissionens förslag är det beklämmande att det inte har kommit någonting från regeringen till riksdagen. Såvitt jag förstår kan en problematik vara en något okonventionell syn på hur man lagtekniskt skall lösa detta med övergrepp mot kvinnor. Om jag förstått det hela rätt går det ut på att man skall ha ett ackumulativt tänkande, dvs. att många små saker tillsammans skall väga tungt. Vi jurister känner där ett väldigt motstånd, men personligen tycker jag att man inte skall vara så negativ till ett sådant tänkande. Inga jämförelser i övrigt, men för ett antal år sedan slog det igenom i Advokatsamfundets disciplinverksamhet att när man har fått ett visst antal erinringar smäller det till och man blir utesluten. Normalt sett betyder en erinran ingenting. Man skulle alltså kunna strunta i den. Med kvinnomisshandeln är det i mångt och mycket ungefärligen på samma sätt. Det är något litet blåmärke här och någon liten störning där, men den samlade effekten är alldeles fruktansvärd. Jag tycker inte att man skall vara främmande för litet nytänkande i sammanhanget. Jag riktar mig då närmast till juristerna inom Regeringskansliet som lär bromsa utredningen. Vi i kd har en reservation om sexturism och handel med barn. Jag skall inte utveckla det resonemanget särskilt mycket, men vill säga att jag tycker att utskottets skrivning är förvånansvärt passiv: "Utskottet konstaterar att frågan om sexuell exploatering av barn är uppmärksammad på olika sätt. Enligt utskottets uppfattning saknas det anledning för riksdagen att nu göra några uttalanden i frågan. Utskottet avstyrker -." Vi har pekat på lagstiftningen i Storbritannien. Det finns säkert också andra länder som har en lagstiftning som kunde vara intressant. Jag tycker att man kunde visa mer av öppenhet för ett nytänkande på det här området, så att positionerna flyttas fram åtminstone något, i stället för att allmänt hänvisa till att det här inte är lustigt och att säga att det är något som man inte tycker om, men att man ändå inte gör något konkret.

Herr talman! I detta betänkande om våldsbrott och brottsoffer behandlas motioner som väckts under den allmänna motionstiden. Inledningsvis yrkar jag bifall till hemställan i betänkandet samt avslag på reservationerna. Våldet i samhället har ökat och därtill blivit råare och brutalare. Allt som oftast utövas det med knivar eller andra tillhyggen. Det är vanligt att brottet sker under påverkan av alkohol eller andra droger. Våld som sker utanför bostaden drabbar oftast män, medan våld som sker i bostaden drabbar kvinnor. Det är viktigt att få kunskap om orsaker och samband för att kunna vidta de rätta åtgärderna och för att kunna förebygga, förhindra och nedbringa våldsbrottsligheten. I dag vet vi ganska mycket, men det behövs naturligtvis mera kunskap. Det handlar inte enbart om skärpningar av lagstiftningen, utan det handlar också om alkohol och narkotikabekämpning och om hur vi kan begränsa lättillgängligheten till vapen, knivar osv. Säkerligen kan också samhällsutvecklingen i sig förklara en del. Det handlar om ojämlika uppväxtvillkor, misslyckad skolgång, osäkerhet i fostrarrollen, brist på normer och regler, segregation, utslagning, utanförskap och arbetslöshet, men kanske också om brister i den sociala kontrollen. En sådan fanns faktiskt då jag växte upp. Alla de här sakerna har kopplingar till varandra. De hänger samman. När man nu skall angripa orsakerna måste det ske med ett brett register av åtgärder på alla plan och med allas medverkan. Också när det gäller kvinnovåldet måste kunskapen om orsaker och samband bli bättre. Varje år misshandlas, kränks och förnedras kvinnor, oftast av en närstående och oftast i hemmet. Det handlar om makt och om förlegade föreställningar om mannens överlägsenhet och rätt att bestämma. Vad vi vet något om är de misshandels och våldtäktsbrott som anmäls. Mörkertalet sägs vara stort, om än inte dolt. I de allra flesta fall känner någon i omgivningen till vad som försiggår, eller också känner man på sig hur det är. Antalet anmälda misshandelsfall har planat ut något, men det säger egentligen inte så mycket om förekomsten av brott. Alltför få känner kanske till vilken hjälp och vilket stöd som redan i dag finns att tillgå och därför inte anmäler. Men också hot om mera våld både mot sig själv och mot barnen gör att kvinnan i många fall räds att anmäla mannen. Kvinnovåldskommissionen har lagt fram en hel del förslag, och många av förslagen är bra, om en mera fullödig statistik som kan ge oss mera kunskap och möjligheter att förhindra att brott upprepas. Vidare gäller det förslag om forskning, om en skärpning av lagstiftningen, om kunskaper för att identifiera och synliggöra brotten och om utbildning och kunskapsförmedling, främst i de yrkesgrupper som kommer i kontakt med misshandlade kvinnor, men också om information till allmänheten. Svaga grupper i sammanhanget lyfts fram. Det handlar då om barnen och om kvinnor i särskilt utsatta situationer. Jag tror att det är viktigt att barnen uppmärksammas särskilt. Alltför ofta utsätts ju också barnen i samma familj för våld. Det räcker med de traumatiska upplevelser som barnen har av att modern misshandlas för att de skall få skador för livet. Många av de män, säger man, som misshandlar har själva upplevt en barndom med våld och övergrepp. Talesättet att våld föder våld är i många stycken en realitet. I Kvinnovåldskommissionen finns också förslag om handläggning och handläggningstider i samband med dessa brott. Enligt regeringens budgetproposition på rättsväsendets område är våldsbrott tillsammans med narkotikabrottslighet och ekonomisk brottslighet prioriterade uppgifter, liksom att brottsoffrens ställning skall stärkas. Herr talman! Jag går nu över till att kommentera utskottets ställningstagande till de olika förslagen i betänkandet. Jag instämmer gärna i det som Alice Åström här pläderade för, nämligen att vi egentligen inte har så olika uppfattningar. I stället är vi ganska överens om vartåt vi vill gå och om vad vi vill åstadkomma. I reservation nr 1 yrkar man på ett tillkännagivande om inrättandet av en våldskommission. Uskottet yrkar avslag. Dels har regeringen, som nämnts, angett våldsbrotten som en prioriterad uppgift. Dels har regeringen lagt fram ett nationellt brottsförebyggande program, Allas vårt ansvar, som handlar om hur vi kan bekämpa och förebygga förekomsten av brott i stort och som självfallet också inkluderar våldsbrotten. Det handlar om att engagera hela samhället i det brottsförebyggande arbetet, på alla plan och med alla till buds stående medel. Skrifterna Motverka våldet och Hjälp mot våldet skall inspirera och sprida information om våldet. Därtill har en mängd andra åtgärder vidtagits och initierats för att nedbringa våldsbrotten. Ökade möjligheter för polisen att ingripa i samband med större arrangemang övervägs. En översyn av vapenlagstiftningen är i gång liksom en ökad användning av övervakningskameror. Snart kommer på riksdagens bord förslag om hot mot målsägande och vittnen som innebär skärpta straff för övergrepp i rättssak. Det nationella brottsförebyggande programmet skall ses som ett första steg i ett långsiktigt och uthålligt brottsförebyggande arbete. En genomförandekommitté har tillsatts, vars uppdrag är att verka för att intentionerna i programmet genomförs och att befintlig kunskap på området sprids ut över landet. Utskottet anser att det utöver de initiativ som redan tagits på det här området inte behöver tillsättas en kommission mot våldet. Jag tror inte att det är mer av konventioner eller program som behövs. Det är nu handling som det gäller, att sprida ut vad som behöver åstadkommas och att engagera så många som möjligt i kampen mot våldet. Så till våldet mot kvinnor. Flertalet av förslagen sammanfaller med de förslag som Kvinnovåldskommissionen lagt fram. Jag vill här starkt markera att utskottets yrkanden inte på något sätt skall tolkas så att vi avvisar de i Våldskommissionens betänkande framlagda förslagen. Det är brukligt att när någon fråga är under utredning eller beredning i departementet avvakta förslagen från regeringen. En proposition har aviserats till hösten, och vi får då ta ställning till de förslag som läggs fram. Jag vill också kommentera de moderata reservanternas avslagsyrkande med hänvisning till att polisen måste tillföras mer resurser för att kunna uppfylla kravet på en snabbare handläggning. Eftersom utskottet här egentligen inte tar ställning till de enskilda förslagen, med hänvisning till beredning av ärendet, kan vi inte heller ställa oss bakom den motivering som moderaterna anfört, som dessutom tar sikte bara på en del av förslaget. Detsamma gäller, herr talman, förslaget om kriminalisering av köp av sexuella tjänster. Utskottet tar inte ställning till Prostitutionsutredningens förslag, då även dessa är under beredning och övervägande i departementet. Jag vill därför inte här gå in på vad som kan tala mot eller för en kriminalisering på det här området. Jag vill ändå säga att det inte är en alldeles lätt fråga. Det är viktigt att samhället markerar sin syn på prostitutionen, men det krävs en rad åtgärder för att komma till rätta med den. Det är möjligt att det bör lagstiftas på det här området, men frågan om tillämpning och efterlevnad måste noga övervägas innan man väljer den vägen. Det vore olyckligt om lagstiftningen skulle innebära att prostitutionen försvinner någon annanstans, där vi inte kan komma åt den. Känslomässigt är det kanske inte så svårt att tillstyrka förslaget, men frågan tarvar ett noggrant övervägande. I reservation 5 yrkas på att regeringen skall framlägga förslag om lagändring innebärande att åklagare ej skall kunna utfärda strafföreläggande när det gäller misshandel av kvinnor. Riksdagen har ju helt nyligen tagit ställning till förslag när det gäller strafföreläggande. I betänkandet framhålls att den typ av gärning som avses torde vara av den karaktären att det ej kan bli aktuellt med strafföreläggande. Liksom vid andra förändringar är det av stor vikt att frågan noga följs upp, så att den typ av brott som avses i förslaget inte kan komma i fråga för strafföreläggande. För närvarande anser inte utskottet att det finns belägg för att så skulle vara fallet, och därför avstyrks reservationen. Även frågan om oetisk kontaktförmedling och kvinnoimport är under utredning. Utredningsarbetet beräknas vara i det närmaste avslutat, och dess resultat bör därför avvaktas. Även reservationerna om barnpornografibrott och om brottsofferfrågor avstyrks med hänvisning till pågående beredning och utredningar. I reservation 9 begärs tillsättande av en aktionsgrupp inom Östersjöområdet mot prostitution, könshandel och sexhandel med barn. Den senare frågan har uppmärksammats internationellt, och initiativ har tagits såväl genom den särskilda världskongressen föregående år som inom EU och Europarådet. Utskottet utgår från att man också inom ramen för Östersjörådet kommer att uppmärksamma de här frågorna. Förslagen i de övriga reservationerna, om förskottering av skadestånd och om terapikostnader för brottsoffer, avvisas med hänvisning till vad som har anförts i betänkandet. Låt mig till sist, herr talman, säga att många av de förslag som väckts är under utredning eller beredning och att det inte vore rätt att föregripa och nu ta ställning till delar av utredningarnas förslag eller medan beredning nu pågår. Det föreligger väldigt många bra förslag, men trots allt händer det faktiskt en hel del på de här områdena. Arbetet med det nationella brottsförebyggande programmet är i full gång. En hel del förslag till lagstiftning på olika områden är på väg. Brottsoffrens ställning skall stärkas, och det är en prioriterad uppgift. Det pågår också en utredning om detta. När det till sist gäller våldet mot kvinnor pågår det en hel del projekt ute i landet. Så sprids t.ex. det som påbörjades med Rikskvinnocentrum innebärande särskild mottagning av misshandlade kvinnor. En rad landsting har satt i gång en sådan verksamhet. Samarbetet mellan hälso och sjukvården, polisen, socialtjänsten och frivilligorganisationer är i full gång på många håll i landet. Också försöksprojekt med dokumentation genom videofilmning sprider sig till alltfler polisdistrikt. Arbetet med frågor om kvinnovåldet måste prioriteras i polisens verksamhetsplaner på det sätt som sker bl.a. inom Stockholmspolisen. Mycket mer behöver naturligtvis göras, men åtskilligt är på gång ute i landet i kampen mot våldet. Herr talman! Än en gång bifall till betänkandet och avslag på reservationerna!

Herr talman! Jag har en fråga till Margareta Sandgren. När förhoppningsvis utredningen Kvinnofrid äntligen kommer upp till behandling, hur kommer den då att hanteras? Det är viktigt, eftersom den har en sådan bredd. Margareta Sandgren läste upp rubriker i det som berörts av utredningen, och detta sträcker sig över många utskottsområden. Jag har hört ryktas att propositionen kommer att behandlas i arbetsmarknadsutskottet, och jag blir rädd för att helheten då kommer att styckas upp på olika utskott, så att en del hamnar i socialutskottet, en del i justitieutskottet osv. Det blir då svårt att få den helhetssyn som alla här säger sig vilja ha i frågor om våldsbrott. Jag skulle vilja ha besked om hur detta kommer att behandlas. Prostitutionsutredningen var klar i mars 1995, och Margareta Sandgren säger här att den behöver övervägas. Det har nu gått ganska lång tid. Hur lång ytterligare tid behöver socialdemokraterna ha på sig för att överväga och ta ställning?
Herr talman! Den proposition som kommer att läggas fram med anledning av betänkandet Kvinnofrid berör väldigt många olika områden. Det är vanligt att något departement blir ansvarigt, och jag utgår från att det är Arbetsmarknadsdepartementet som blir det, eftersom det är jämställdhetsministern som har hand om frågan. Vi kommer emellertid att få yttra oss, förmodligen till socialutskottet. Vi hoppas att det skall bli en bra behandling och att man kommer att beakta också de förslag som justitieutskottet kommer att lägga fram. Prostitutionsutredningens betänkande är framlagt sedan lång tid tillbaka. Jag nämnde i mitt anförande att det gäller en fråga som inte är alldeles enkel. Det kan kanske vara ett av skälen till att det tar tid. Om vi blickar tillbaka finner vi att det sedan 1994 har varit en ganska stor arbetsbelastning på samtliga departement, med väldigt stora förändringar, och en del av förslagen tar tid att överväga och bereda.
Herr talman! Vi har sett att andra propositioner som gäller rättsväsendet sprutas ut med en förfärlig fart. Det kan gälla omorganisationer och domstolsförändringar - det är ingen hejd på detta. Men när det gäller den här frågan är departementet plötsligt överhopat av arbete. Man kan väl ärligt säga att det kanske handlar om en prioritetsfråga. De andra förslagen tjänar man pengar på, men det gäller här en mycket viktig ideologisk fråga. Jag får väl vara nöjd med det första beskedet om bearbetningen av utredningen Kvinnofrid. Man kan dock, som sagt, inte bara se till enskildheter, utan att ta hänsyn till alla de andra faktorerna. Vi bör verkligen försöka se till helheten.
Herr talman! När Margareta Sandgren sade att det är handling som gäller vaknade jag till. Jag tycker att det är brist på handling från regeringens sida för vissa förslag där man absolut inte behöver vänta på ytterligare utredningar. Jag har några frågor att ställa till Margareta Sandgren. Vad finns det för skäl att över huvud taget avvakta med krav på att det genomförs en brottsofferundersökning avseende våld mot kvinnor? Förslaget lades fram 1995, och innan dess lades det fram i motioner. Är det någon som kan förklara det logiska i detta? Är det någon som kan förklara det logiska i att säga att för att få ett helhetsgrepp måste förslagen läggas fram i ett sammanhang? Vad är det logiska i att vänta med att tala om för polisen att göra bättre könsuppdelad statistik i fråga om våld mot kvinnor? Då går forskningen bättre. Behöver det ta två tre år innan något sådant kan genomföras? Det skulle kunna göras på en vecka.
Herr talman! Den frågan skall Ingbritt Irhammar egentligen ställa till departementet. Det kan man ju göra via frågeinstitutet eller interpellationer. Varför tar det sådan tid? Jag antar att man ändå vill se en helhet och anta Kvinnovåldskommissionens betänkande i ett sammanhang. Det är väl av den anledningen man väntar på att reda ut de flesta av förslagen i betänkandet.
Herr talman! Jag skall inte lasta Margareta Sandgren för en långsamhet från regeringens sida. Men tycker Margareta Sandgren själv att det är logiskt att vänta med att genomföra förslagen?
Herr talman! Jag har varit överens med det Margareta Sandgren har sagt. Men Margareta Sandgren tar upp frågan om reservation 5, Strafföreläggande vid misshandel mot kvinnor. Jag har inte yrkat bifall till den reservationen, och jag tog inte heller upp den i mitt inlägg. Men när nu Margareta Sandgren tog upp frågan om den reservationen kan jag inte låta bli att kommentera. Lagändringen om strafföreläggande kommer att träda i kraft den 1 juli 1997. Det innebär att åklagaren kan utfärda ett strafföreläggande beträffande gärningar för vilka böter eller böter och fängelsestraff kan ingå i straffskalan. I utskottets betänkande framgår följande: "Vad gäller misshandelsbrotten kan sägas att strafföreläggande endast kan förekomma vid ringa misshandel." På alla andra områden lyfter vi fram vikten av att skydda kvinnor, lyfter fram problemen med denna typ av gärningar och att få stopp på dem i ett tidigt skede. Jag har svårt att se att det går att genomföra en förändring i en lagstiftning som kan innebära att män vid en ringa misshandel, som anmäls av kvinnan i ett tidigt skede, inte kommer att ställas inför rätta utan i stället får ett strafföreläggande från åklagaren. Det strider mot allt som vi försöker förhindra våld mot kvinnor. Bara tanken på att detta skulle kunna inträffa! Margareta Sandgren att vi måste avvakta och se hur utfallet blir. Denna lagändring träder i kraft den 1 juli. Jag önskar att det sker en ändring så att ett fall av detta slag inte kan ske.
Herr talman! Jag ber om ursäkt, men jag noterade inte att Alice Åström yrkade bifall till reservationen. Alice Åström har tagit upp denna fråga tidigare. Vi kan inte se från utskottets sida att det skulle vara fråga om strafföreläggande vid misshandel av kvinnor. Jag vet inte om Alice Åström har några belägg för att så skulle vara fallet. Då får vi naturligtvis titta på dem. Men normalt skall föreläggande inte förekomma.
Herr talman! Jag har inget belägg för att något kommer att inträffa. Det finns inga exempel. Lagstiftningen är könsneutral. Åklagaren kommer vid en ringa misshandel att ta ställning till frågan om det skall utdömas böter eller fängelsestraff och om det kan bli en villkorlig dom. Åklagaren kommer med denna lagstiftning om strafföreläggande inte att väga in aspekten om det är en kvinna som gör en anmälan i ett tidigt skede när det är fråga om ringa misshandel. Då finns inga frågetecken. Vid ringa misshandel blir det denna straffskala. Våld mot kvinnor kommer att behandlas på samma sätt av åklagaren. Han kommer inte att göra skillnad, och det skall han inte göra heller, när lagstiftningen inte är utformad på ett sådant sätt att dessa fall uppmärksammas. Jag önskar att vi när förändringen behandlades tidigare i justitieutskottet - och nu när vi har lyft fram frågor om våld och kvinnomisshandel - också hade sett till att det inte skall vara strafföreläggande för vissa typer av våld. Ringa misshandel, även mot kvinnor, kommer att falla under strafföreläggande. Det är olyckligt i kampen mot våldet.
Herr talman! Låt oss följa frågan så får vi återkomma senare. Vi har ju ett sådant uppdrag att vi skall följa upp de beslut vi har fattat. Om vi kan befara att det blir som Alice Åström säger, får vi naturligtvis titta litet närmare på den frågan.
Herr talman! Margareta Sandgren påpekade helt korrekt i sitt anförande att vi moderater och socialdemokraterna har kommit fram till samma slutsats när det gäller ställningstagandet rörande Kvinnovåldskommissionens förslag. Vi vill avvakta med ett ställningstagande. Margareta Sandgren påpekade att vi skilde oss åt på en punkt i fråga om motiveringen. Socialdemokraterna har som enda motivering att avvakta beredningen av förslaget. Vi moderater har därutöver påpekat att för att en del av förslaget över huvud taget skall kunna verkställas i framtiden krävs det också extra resurser. Det gäller främst den typ av förslag som innebär en snabbare handläggning vid misshandel av kvinnor. Margareta Sandgren tycker att detta är onödigt. Jag utgår från att Margareta Sandgren anser att polisen i dag har tillräckliga resurser. Om det är så, borde Margareta Sandgren läsa tidningarna ordentligt. Vi kan där se att polisen snart i vissa ärenden inte ens hinner ta upp anmälningar, än mindre göra några utredningar.

Herr talman! Eftersom utskottet inte tar ställning till de enskilda förslagen finns det inte heller någon anledning att göra någon prioritering. Självfallet kommer en del av förslagen att kräva extra resurser, men de skall också finansieras. Det kommer att anges vid den tidpunkten. Det finns ingen anledning när vi inte tar ställning till sakfrågorna eller de särskilda förslagen att ta ställning till finansieringen.
Herr talman! Jag hade haft full respekt för det sättet att resonera om utgångspunkten hade varit att vi anser att förslagen är ointressanta. Då är det inte aktuellt att i framtiden lägga resurser på förslagen. Men när man hänvisar enbart till beredningen låter man påskina att det finns ett visst intresse för att förslagen till större eller mindre delar kommer att genomföras. Och då menar jag att man som representant i justitieutskottet har ett ansvar att påpeka att det kommer att krävas extra resurser. Om man inte gör det döljer man antingen det här behovet eller vad man egentligen tycker om Kvinnovåldskommissionens förslag.
Herr talman! Jag sade just att det säkert kommer att krävas resurser, men då kommer det också att anvisas pengar för att vi skall kunna genomföra dessa förslag. Men låt oss återkomma till det när förslaget från regeringen kommer.

Herr talman! Jag har begärt ordet med anledning av den tvärpolitiska kvinnomotionen, Ju718, om kriminalisering av de prostituerades kunder, torskarna. Jag vet inte om det beror på att jag är ny i riksdagen och van att arbeta på ett annat sätt, men jag förstår inte riktigt varför utskottet inte kunde vänta med behandlingen av den här motionen tills propositionen kommer till utskottet. Det har jag föreslagit, och det hade gått att göra genom en bordläggning. När vi skrev den här tvärpolitiska kvinnomotionen sades det att propositionen skulle komma just våren 1997. Med den här behandlingsordningen är det omöjligt för riksdagen att göra en bedömning i sakfrågan, eftersom utskottet inte har analyserat motionen, framför allt inte vad gäller de juridiska aspekterna. Jag ger mig inte, utan jag kommer att fortsätta den här debatten på den partikongress som Socialdemokraterna håller i september. Jag har partiet i Stockholm med mig, och vi har skickat in en motion som handlar just om en kriminalisering av torskarna. Jag hoppas att utskottet i sin behandling av propositionen senare ger oss ett bra beslutsunderlag, där man står fast vid de idéer som vi kan läsa om i dagens betänkande och som utskottet tidigare gett uttryck för. År 1992 sade man i utskottet att ytterligare åtgärder mot prostitutionen borde övervägas och att en sådan åtgärd skulle kunna vara att kriminalisera prostitutionen. Frågan om den juridiska hanteringen ville man få ytterligare belyst. Därför gjorde man ett tillkännagivande, vilket var en seger, tycker jag. Men motionen handlar om kriminalisering av kunderna. Vi kvinnor från alla partier utom Moderaterna har sagt att det inte är acceptabelt att vi i världens mest jämställda parlament kan tillåta att man kan köpa kvinnor för pengar. Herr talman! Jag kommer i voteringen strax att avstå från att rösta för motionen Ju718 med anledning av det jag just har anfört.
Herr talman! Eftersom Inger Segelström undrade över utskottets hantering ser jag mig förpliktad att kommentera denna. Jag tycker i och för sig att Inger Segelströms frågeställning är egendomlig. Jag har för mig att om man väcker en motion under allmänna motionstiden förväntar man sig att den skall behandlas under riksdagsåret. Inger Segelström tycks inte ha förväntat sig det och påpekar dessutom att man väckt motionen på grund av att en proposition skulle komma under våren och motionen då skulle behandlas i samband med denna. Men då förstår inte jag varför man inte väntade med att väcka motionen tills propositionen kom!
Herr talman! När vi lade fram den här motionen i höstas sades det att propositionen skulle komma våren 1997. Eftersom den nu inte gör det hade det varit klädsamt om utskottet åtminstone hade behandlat motionen så att vi haft ett underlag när propositionen kommer. Om utskottet inte ville göra det för att det skulle komma en proposition kunde man ha sagt att motionen kanske borde bordläggas, i och med att motionen företräder en annan syn än den som finns i utredningen. Det är därför det är så svårt för riksdagen att ta ställning i frågan i dag. I motionen tycker man någonting annat än i utredningen.
Herr talman! Det här blir en väldigt formell diskussion, och om vi håller oss till det formella har utskottet knappast gjort något galet. Det viktiga är ju ändå att Inger Segelström och övriga har full möjlighet att återkomma när propositionen väl kommer och få den behandling av sin motion som de tydligen önskar.
Herr talman! Vad jag förstår av Inger Segelströms anförande tycker hon att detta borde genomföras. Hon är fortfarande med på det. Därför förvånar det mig att Inger Segelström då inte visar på vikten av det hela och röstar för reservationen i syfte att skynda på regeringen. Det är en propp att vi måste vänta så länge. Som jag sade har utredningen varit klar sedan mars 1995. Ändå har man inte kunnat ta ställning så att vi kan behandla frågan ordentligt. När frågan nu är uppe och så många partier står bakom detta, trodde jag absolut att vi nu kunde visa var vi kvinnor står någonstans och gemensamt rösta för reservationen. Det är tragiskt att det nu inte blir så. Att avstå är inte alls samma sak.
Herr talman! Det är just för att vi s-kvinnor har en annan åsikt än utredningen som det vore på sin plats att få en sakbedömning i den här frågan, Kia Andreasson! Vi har inte diskuterat den juridiska bedömningen. Det är för mycket begärt att riksdagen skall ta ställning i en sådan speciell fråga nu. Vi har ju slitit i så många år med principfrågan. Vi har inte olika åsikter när det gäller att vilja kriminalisera. Jag är upprörd över riksdagens behandling av frågan. Om utskottet hade tyckt detsamma som i motionen hade man kunnat göra en bedömning av de juridiska aspekterna, men det har man inte gjort. Jag kan lova både Kia Andreasson och de andra kvinnorna som varit med i debatten i dag att om propositionen inte går vår väg - enligt motionen som alla utom moderatkvinnorna har ställt sig bakom - är det dags för den samlade ordningen. Men i dag har vi inte det underlaget.
Herr talman! Jag ser inte problemet som riksdagens. Det är där vi skiljer oss åt. Det är inte riksdagens problem att vi inte fått någon proposition, utan det är helt och hållet regeringens fel. Regeringen har fått en utredning att ta ställning till. Hur lång tid skall det ta? Det är frågan. Skall vi vänta i fem år till? Skall vi skjuta upp motionsförslagen i väntan på att regeringen kommer med ett förslag? Jag tycker att riksdagen gör rätt i att skynda på och visa att vi är många här som vill ha en ändring till stånd - förhoppningsvis de flesta av kvinnorna. Vi kan inte sitta med armarna i kors och vänta på att regeringen skall komma med förslaget.
Herr talman! Det är inte regeringen som ansvarar för motionerna som vi ledamöter väcker i riksdagen. Det är faktiskt utskottets ansvar. Regeringen skall lägga fram en proposition, och den har vi inte fått. Men detta är en motion som utskottet har att ta fram ett underlag utifrån. Utskottet hade kunnat svara på detta eller tagit fram någonting annat. Men det underlaget har vi inte fått i dag. Det saknas ett underlag att ta ställning till i denna stora fråga. Vi tycker inte olika. Vi vill har en kriminalisering av torskarna, men vi har inget beslutsunderlag. Det har inte utskottet tagit fram.

Herr talman! Jag vill upprepa att det inte är utskottet som har gjort något fel. Utskottet har behandlat motionen enligt sedvanliga regler. Utskottet har behandlat denna motion och majoriteten har kommit till slutsatsen att det skall stå att vi väntar på regeringens förslag och utredningen. Att så många partier reserverat sig beror på att vi inte är nöjda med utskottsmajoritetens arbete med denna motion. Det är så det sedvanliga arbetet går till. Jag kan alltså inte förstå argumenteringen. Eftersom vi inte tyckte att utskottsmajoriteten behandlade denna motion riktigt skrev vi den här reservationen. Nu är plötsligt de socialdemokratiska kvinnorna inte med på den.

Herr talman! Ungdomsbrottsligheten är ett allvarligt problem. Vi får alltför ofta kännedom om allvarliga brott som begås av unga mot unga. Jag vill tro att alla anser att en av kriminalpolitikens allra viktigaste uppgifter är att skapa förutsättningar för att samhället skall kunna fånga upp och tillrättaföra unga människor som annars riskerar att fastna i drogmissbruk, brottslighet och misär. Jag vill också tro att alla inser att vi inte har något fungerande sätt att hantera de unga som begår riktigt grova brott i dag. Detta vill jag tro på grund av att alla säger så. Men vad görs? I dag för vi i alla fall en debatt om ungdomsbrottslighet. Men den borde inte som grund enbart ha motioner från allmänna motionstiden. Regeringens passivitet i denna fråga är skrämmande. Från Justitiedepartementet har gång på gång under lång tid utlovats ett förslag till ersättning av den straffrättsliga påföljden "överlämnande till vård enligt socialtjänstlagen". Detta förslag har hela tiden, enligt uttalandet, skolat komma mycket snart. Men månaderna har gått. I måndags damp det äntligen ned - om man nu kan säga "äntligen" när man talar om ett så misslyckat förslag. Det är egentligen värt en egen debatt. Låt det alltså tas upp i en senare debatt, även om jag inte kan låta bli att något beröra det nya förslaget. Eftersom vi nu inte har ett regeringsförslag som grund för dagens debatt är det desto mer glädjande att det finns åtskilliga motioner. Det visar att i varje fall riksdagsledamöter inser vikten av att vi finner bättre former för att hindra unga människor från att hamna i kriminalitet. Ett gammalt ordspråk lyder: Den som börjar med en knappnål slutar med en silverskål. Det är säkert inte svårt att få de flesta att hålla med om att detta talesätt ger en korrekt bild av verkligheten. Trots att ordspråket ger uttryck för något vi vet är sant har svensk politik inte med någon bredd tagit till sig dess innebörd. Stölden av knappnålen bagatelliseras, och vägen jämnas för en fortsatt färd mot silverskålen. Det är hög tid att tänka om, och inrikta krafterna mot våra unga. Skall vi lyckas fånga och återföra de goda normerna måste vi ta vara på de krafter som har störst möjlighet att forma och påverka våra barn. Bland dessa krafter är den viktigaste föräldrarna. Föräldrar - i stort sett hur de än ytligt fungerar - är oersättliga som normöverförare. En färsk rapport från BRÅ om svenska folket om brott och brottsförebyggande åtgärder visar att så gott som alla svenskar anser att det är just föräldrarna som har ett stort ansvar som brottsförebyggare. Jag utgår från att ingen är beredd att underkänna den kunskap om fostran som finns hos människor som alla har varit barn och i de flesta fall dessutom själva är föräldrar. Om brottsligheten skall kunna bemästras måste alltså kriminalpolitiken utgå från föräldrarnas betydelse och måste också, kombinerad med t.ex. social-, skol och familjepolitiken bygga på en helhetssyn. Åtgärder som bidrar till ett tryggare samhälle och minskad segregation är viktiga inslag i brottsbekämpningen. Det offentliga systemet i regelverk och i tillämpning bör utformas efter samma principer som vi tilllämpar i god uppfostran. Enligt Moderata samlingspartiets uppfattning bör regeringen snarast ta initiativ till en bred kartläggning av hur nuvarande lagstiftning allmänt sett kan förbättras i syfte att tydliggöra och stärka föräldrars och andra vårdnadshavares ansvar i rollen som goda fostrare, normöverförare och brottsförebyggare. Enligt lagen om unga lagöverträdare skall vårdnadshavare normalt informeras när en person under 18 år begår brott. Vårdnadshavaren skall kallas till förhöret och också informeras om tid och plats för rättegången. I samma lag stadgas att företrädare för socialtjänsten skall närvara vid förhöret. Dessa stadganden ger uttryck för allvarliga brister i synen på föräldrar och deras roll. Den första bristen är att det inte räcker att vara förälder för att få information eller bli kallad. Föräldrar är alltså inte betraktade som delaktiga i vårdnaden, och inte heller som betydelsefulla för den unge. Den andra bristen är att lagen föreskriver att vårdnadshavare skall kallas till förhör, men att tjänsteman från socialtjänsten skall vara närvarande. Den tredje bristen är att föräldrar inte ens behöver kallas till rättegång. Denna utformning ger lätt intrycket av att socialarbetare är viktigare än föräldrar. Den unge uppfattar inte detta förhållande i den vuxnes perspektiv, utan riskerar att se icke-vårdnadshavarens frånvaro som ett bevis för förälderns bristande engagemang. Enligt Moderata samlingspartiets uppfattning bör föräldrar kallas oberoende av om de är vårdnadshavare eller ej. Lagen bör uttryckligen föreskriva en skyldighet för föräldrar att närvara både vid förhör och vid rättegång. Lagen om unga lagöverträdare föreskriver även att vårdnadshavare är berättigade till ersättning enligt samma regler som gäller för vittnen. Enligt Moderaternas uppfattning ingår det i föräldrarollen att aktivt delta när barnet försatt sig i svårigheter. Föräldrarnas närvaro bör främst ses som väsentlig för barnet, och inte för det allmänna. Rätten till ersättning för inställelse bör därför slopas för föräldrar. Det finns flera sätt att stödja föräldrar eller andra vårdnadshavare som av olika skäl upplever att de inte fullt ut i alla situationer klarar att leva upp till det ansvarstagande som fostrarrollen kräver. Ett sätt kan vara att införa laglig rätt att begära hjälp av polis eller socialtjänst med att få hem sitt barn när barnet vistas ute sena kvällar utan föräldrars eller annan vårdnadshavares tillåtelse. Införande av rätt till stöd då föräldrar beslutat att barnet inte får vara ute skulle vara ett komplement till det utökade skadeståndsansvar som i dag åvilar den förälder som uppsåtligen eller av oaktsamhet brister i uppsikten över sitt barn. Införandet av ett föräldrastyrt utegångsförbud skulle kunna tjäna flera goda syften. Som ett svar på senare tids varningar från såväl medicinsk expertis som från tull och polis om att narkotikamissbruket successivt ökar bland unga människor och om att narkotikadebuten kryper ned i åldrarna måste samhällets positioner mot narkotikan flyttas fram ytterligare. Enligt Moderaternas uppfattning bör polisen få rätt att utföra blod och urinprov även på personer under 15 år när misstanke föreligger om att den unge använt narkotika. Denna åtgärd behöver kompletteras med åtskilliga andra. Bl.a. lämnar regeringens agerande inom EU mycket övrigt att önska. Justitieministern borde exempelvis lyssna på kommissionären Anita Gradin och stödja henne i hennes ansträngningar att stärka kampen mot narkotika i Europa. Vid ett flertal tillfällen under de senaste 12 månaderna har jag med socialministern tagit upp behovet av att informera föräldrar om narkotika. Vi måste vara medvetna om att för den unge är frågan om narkotikabruk för egen del oftast avlägsen och förhoppningsvis främmande när information ges till den unge. Däremot har föräldrar ofta bristfälliga kunskaper om narkotika, dess symtom och verkningar. Detta är en allvarlig brist, eftersom föräldrarna är de som finns till hands när den unge eventuellt prövar på narkotika. Möjligheterna att på ett tidigt stadium upptäcka ett bruk är störst om föräldrarna har tillräckliga kunskaper. Därför borde regeringen skyndsamt ta initiativ till att förbättra informationen till föräldrar om narkotikamissbrukets symtom och verkningar. Eftersom socialministern vid våra diskussioner enbart instämt i behovet, men inte tagit några initiativ, har vi moderater på eget initiativ påbörjat en informationskampanj till föräldrar. Tyvärr har vi inte Regeringskansliets resurser, så vårt krav på regeringen står kvar. De senaste årens brutala våldshändelser har på nytt väckt frågan om medievåldets betydelse för utvecklingen av våldstendenser bland barn och ungdomar. Det finns starka önskemål om att ta avstånd från yttringar som uppmuntrar till människoförakt och våld. Speciellt känsligt är det förstås när barn och ungdomar som ännu inte har hunnit bilda sig en färdig moraluppfattning möter meningslöst våld i olika former. Vi moderater är motståndare till att införa censur och förbud. Anledningen är att vi är övertygade om att förbud inte är den bästa lösningen på den här sortens problem. När det gäller videovåldet anser vi att det primära bör vara att föräldrar och andra vuxna i de ungas närhet försöker förstärka barns naturliga avståndstagande till våld. Ett viktigt bidrag är att effektivisera videohandlarnas ansvar i 16 kap. § 10 c i brottsbalken om otillåten utlämning av film eller videogram. Enligt bestämmelsen är det bl.a. straffbart att till barn under 15 år lämna ut videogram med våldsskildringar om inte biografbyrån godkänt visning för denna ålderskategori. Denna regel tillämpas emellertid knappast i praktiken. Det åligger videohandlaren att kontrollera åldern, men så sker dessvärre inte alltid. Detta är mycket oroande. Därför har vi föreslagit att regeringen får i uppdrag att verka för en effektivisering av de nuvarande straffbestämmelserna. Vi har drivit denna fråga tidigare, och vi kan i alla fall glädja oss åt att vi nu inte längre är ensamma. Tyvärr verkar det emellertid som om en majoritet inte tycker att frågan är viktig. Det har länge varit ett moderat krav att även den som är under 15 år och skäligen misstänkt för brott skall registreras. Det är av stor betydelse för polisens kartläggning av brott och brottsbekämpningen i stort att även brott som begås av minderåriga lagöverträdare kan omfattas av polisens misstankeregister. Därmed skulle bl.a. möjligheterna till snabba ingripande mot unga som är på väg att spåra ur förbättras betydligt. Vidare skulle en registrering möjliggöra en mer rättvisande statistik över brott som begås av barn under 15 år. Eftersom vi kan notera att vi börjar få ett visst stöd för det senare skälet för registrering kommer vi inte att misströsta utan fortsätta att arbeta för genomförandet av denna pusselbit i det brottsförebyggande arbetet, trots förväntat nederlag i dag. På Nya Zeeland har man sedan 1989 tillämpat ett system för unga lagöverträdare som syftar till att lära unga att ta ansvar för sina handlingar utan att domstol och kriminalvård behöver bli involverade. Detta sker i form av s.k. familjegruppskonferenser. I en sådan, som skall äga rum kort tid efter brottet och som förutsätter att den unge erkänt, deltar gärningsman, föräldrar och andra närstående samt offret och till offret närstående. Vid familjegruppskonferensen kan en överenskommelse träffas som sedan enbart stadfästs av domstol. Fördelar med familjegruppskonferensen som särskilt kan framhållas är att den unge tvingas se sin egen roll, att föräldrarna involveras som huvudaktörer och att andra personer i den unges närhet blir medaktörer. På en del håll i Sverige har den nyzeeländska modellen blivit förebild för s.k. familjerådslag. Enligt vår mening bör regeringen nu gå vidare och ta initiativ till en försöksverksamhet med efterföljande utvärdering. Helt uppenbart tycker inte regeringen så, men det är i alla fall glädjande att fem av riksdagens partier nu ställer sig bakom det förslag vi moderater hittills varit ensamma om. Vi hoppas att inte alltför många barn hinner hamna snett innan en majoritet har insett vikten av familjegruppskonferensen. Vad som verkligen är glädjande är att ett enigt justitieutskott föreslår att riksdagen beslutar om ett tillkännagivande rörande medling. Under de borgerliga regeringsåren fick riksåklagaren i uppdrag att utarbeta en modell för s.k. medlingsverksamhet. Redovisningen, som skulle ske i oktober 1994, sköts länge på framtiden och när den väl kom motsatte sig justitieministern en utvidgning av den pågående försöksverksamheten med motiveringen att vi ännu vet för litet om när och hur medling bör användas. Medling är något vi vet mycket om, och vi kan få veta ännu mer om medling om vi ser oss omkring utanför landets gränser. Medling är dessutom något alla människor förstår eftersom det är det sätt på vilket vi normalt löser våra egna konflikter med våra medmänniskor. Det gäller även många gånger då vår konflikt grundar sig på ett brott. Justitieutskottet känner sig som väl är inte främmande för medling och föreslår därför att regeringen uppmanas att genast utarbeta en samordnad och rikstäckande fortsatt försöksverksamhet för medling. Det borde vara en självklarhet att det allmänna med olika åtgärder ingriper på ett tidigt stadium för att hindra en ung människa från att fortsätta på en brottslig bana. Så är emellertid inte fallet. Reaktionen kommer ofta sent och saknar verkan. Inte sällan överlämnas en ung brottsling enbart till socialtjänsten för vård. I sämsta fall saknar denna vård relevant innehåll och den unge upplever att han fått samhällets tillstånd att fortsätta begå brott. Först då den brottsliga verksamheten har pågått tillräckligt lång tid eller tagit sig synnerligen allvarlig form upptäcker den unge att han döms till fängelse. Ett sådant system är minst sagt otillfredsställande, och det är därför mycket beklagligt att regeringen, med stöd av bl.a. Vänsterpartiet, i december 1994 motsatte sig de planerade förändringar av straff för unga som den borgerliga regeringen varit överens om och som byggde på ett enigt förslag från Ungdomsbrottskommittén. Vår förhoppning har varit att den nuvarande regeringen skulle inse betydelsen av ett ändrat, tydligt och konsekvent påföljdssystem för ungdomar - inte för någon annans skull än för våra ungas. Vi moderater föreslår att påföljden överlämnande till vård enligt socialtjänstlagen utmönstras som straffrättslig påföljd och att särskilda kriminalvårdshem för unga införs. Vi vill också se ett villkorligt frihetsberövande enligt en ryggsäcksmodell. Det förslag som presenterades från Justitiedepartementet i måndags tillgodoser emellertid inte några av de behov vi länge pekat på och föreslagit åtgärder för att tillgodose och som dessutom Ungdomsbrottskommittén enigt har ställt sig bakom. Justitiedepartementets förslag innebär att överlämnande till vård enligt socialtjänstlagen finns kvar. Var blev tydligheten av? Departementets förslag innebär dessutom införande av en ny straffrättslig form, nämligen överlämnande till vård vid särskilt ungdomshem. Vad är då ett ungdomshem, vid vilket straffet skall avtjänas? Jo, ingenting annat än ett § 12-hem. Vilket vårdbehov skall föreligga för att man skall dömas till denna "nya" vårdform? I promemorian står: "Den unges behov av vård skall inte tillmätas någon betydelse vid påföljdsbestämningen." Det som även för en vuxen hittills varit otydligt blir med det nya förslaget från Justitiedepartementet totalt förvirrande. Det gör det extra viktigt att vi moderater i dag yrkar bifall till vår reservation 8 rörande påföljder för unga lagöverträdare. Vi står naturligtvis bakom samtliga våra reservationer men nöjer oss med att yrka bifall till reservation 8.
Herr talman! Först vill jag å Centerns vägnar uttala tillfredsställde över det som även Gun Hellsvik tog upp, nämligen att det i det här betänkandet har skrivits positivt och uppfordrande om medlingsverksamhet för unga lagöverträdare. Vi har stridit för detta i många år, och nu kan vi se att trägen vinner i riksdagen mellan varven. Det går att få igenom förslag varefter, och det kan ju vara positivt. När jag har funderat litet grand över medlingsverksamheten kom det ganska fort en association till hur det var när jag var barn. När jag växte upp var det väldigt vanligt att man tvingades att be om förlåtelse om man hade gjort något dumt. Det började väldigt tidigt. Jag har försökt detta även med mina egna barn. Om de har gjort något dumt mot någon eller haft sönder något måste de be om förlåtelse och se om saker och ting kan rättas till. Detta måste börja tidigt. Det är ingenting som man kan börja med när barnen kommer upp i tonåren och eventuellt börjar bli besvärliga och man börjar ha väldiga diskussioner med dem. Man måste markera detta mycket tidigt. Då behöver det kanske inte bli mer än att man måste be om förlåtelse i stället för att det blir svåra påföljder även för andra människor innan det är färdigt och sår som kanske har mycket svårt att läka. Jag vill markera att det är viktigt att vi allihop står bakom den här formen av reparation. I Centerns reservation 1 betonar vi också detta med en fungerande normbildning. Man kan hålla långa utläggningar om vad det skall innehålla. Familjen och föräldrarna har naturligtvis det grundläggande ansvaret. Det är ju där barnet finns, och det är där man har ett utpekat ansvar för barnet. Det är klart att vi måste föra en diskussion i hela samhället om vilka normer som skall gälla. Det tror jag att vi har gjort för litet. Hela samhället måste delta i den här debatten. Det skall inte ske bara här i riksdagen eller inför ett beslut, utan det är någonting som man ständigt måste diskutera. Vilka normer måste gälla för att vi skall kunna leva samman som människor på ett bra sätt? Vi har naturligtvis ett ansvar allihop. Vi har ett ansvar att stötta föräldrar. Man kan förstå hur svårt det kan vara för unga föräldrar att ha små barn. Det uppstår problem, och de har inget stöd. De har kanske inte några far eller morföräldrar. Det vet man ju inte. De har kanske inte kontakt med några vuxna. Då finns det faktiskt ett ansvar i samhället runt omkring som vi måste ta för att stötta dessa unga föräldrar. Det handlar om att åstadkomma frivillig föräldrasamverkan. Jag har sett att nu när unga människor får barn får de träffa andra unga föräldrar för att tillsammans diskutera barnets utveckling, hur det går och hur de upplever situationen. Det är också sådana här positiva saker som ingår i normbildningen. Skolan har naturligtvis också ett stort ansvar. Där vistas ju barnen länge och under lång tid under dagen. Där är de för att lära sig olika saker. Då måste de också lära sig etik och moral. De måste lära sig vad som är rätt och fel. Det är viktigt att även lärare tar ställning och visar var de står i de här frågorna. Det kan nog variera väldigt mycket mellan olika personer. Jag tänker på en utredning som Rädda Barnen tagit fram, där det framgår att barn och unga saknar vuxenkontakter. Man kan ju förstå att det inte blir så mycket bevänt med normbildningen om de inte har någon att diskutera frågorna med. Den normlöshet som det talas så mycket om, som vi från Centern också har pekat på, kanske beror på att vi inte tar på oss ansvaret som vuxna, tar på oss det ledarskap som många av oss har att utöva, för att normbildningen skall åstadkommas. Vi pratar ofta om att normlösheten breder ut sig, som om den gjorde det av sig själv. Men det är klart att vi vuxna i så fall är involverade i den utvecklingen, och det ansvaret måste vi ta. Därför är debatten här i riksdagen viktig. På något sätt är det nödvändigt att den också förs ut i samhället och att den förs på skolorna. Har man t.ex. ett mobbningsproblem i skolan tar man tag i det. Jag såg i någon tidning häromdagen att om det uppstår ett mobbningsfall i en skola borde alla lämna alla uppgifter och koncentrera sig på att lösa konflikten och på att åstadkomma en bra atmosfär i skolan. Det är ju grunden för både normbildning och en god arbetsmiljö, så att alla kan lära sig saker och ting på ett bra sätt. Majoriteten har i betänkandet tagit upp många av de här frågorna. Det som är skillnaden, när man ser på reservatiorna, är synen på familjen. Vi som har skrivit en reservation tillsammans pratar om familjepolitik, därför att den har betydelse. Vi pratar inte bara om föräldrars ansvar, vi vill också ge dem möjlighet att ta ansvar. Det är mycket viktigt att komma ihåg i de här sammanhangen. Regeringen bör genomföra en översyn av gällande lagstiftning och understryka den här rollen. I det fallet har majoriteten pekat på att det finns en kommitté som jobbar med frågan om hur vi skall föra in barnens rättigheter, kopplat just till t.ex. föräldraansvar, i lagstiftningen i Sverige. Så det är just synen på familjen som jag tycker är den stora skillnaden. Jag håller med Gun Hellsvik om vikten av familjekonferenser. Det är också en mötesplats för människor som faktiskt behöver samtala om ett gemensamt problem, nämligen att någon har handlat illa mot någon annan. Där kan man i en dialog, tillsammans med människor som kan hjälpa och stötta, försöka reda ut konflikterna. Det har vi nog på sätt och vis varit litet dåliga på, kanske inte bara här i Sverige. Just att man erkänner att man har gjort ett fel, att man inser och förstår vidden av det brott som man har begått är ju en förutsättning för att man skall kunna rehabiliteras. Det är en förutsättning för att man skall känna att man kan nå en förbättrad situation, trots att man har begått ett brott. Det är ju också viktigt att det finns med. Därför har vi tillsammans med andra i reservation nr 2 visat på vikten av familjekonferenserna. Reservation 4 handlar om registrering av brott. Det är en information, t.ex. statistik. Statistik diskuterades även i föregående betänkande. Statistik är viktigt om vi skall ha en aning om vidden av brott begångna av barn. På något sätt är det också viktigt att föräldrar har möjlighet att få information och att man samarbetar även mellan myndigheter, just för barnens och de ungas bästa. Det handlar ju egentligen om det. Det är bra om det går att ta fram ett system så att vi har någonting konkret att diskutera. Då vet vi vad vi har att ta ställning till. Men på något sätt måste det här ändå åtgärdas. Här finns det kanske nyanser mellan olika synsätt hos en del av oss. I reservation 5 påtalar vi hur angeläget det är just med den här samordningen mellan olika myndigheter. Tittar vi på påföljdssystemet för unga lagöverträdare måste grundinställningen vara att barn och unga inte skall sitta i fängelse. Det är inte någon lämplig plats för dem. Därför måste man se om man kan vidta åtgärder i någon annan form, om en ung människa begår ett väldigt grovt brott. Det går aldrig att riktigt förutsäga var gränsen går för olika saker. Men grundinställningen måste vara att barn och unga inte skall sitta i fängelse. De skall ha en chans att på ett bra sätt kunna komma tillbaka. Man behöver titta på nya påföljder. Gun Hellsvik beskrev hur hon ser på det här. Men det behöver finnas en mångfald. Människor är olika, och det behövs olika insatser. Även barn och unga är olika. Det behövs olika insatser. Det behövs flexibilitet. Det behövs en förmåga hos samhället att anpassa sig, så att det blir en bra åtgärd för den unga människan. Just att se det ur ett mångfaldsperspektiv tror jag är nödvändigt. Det är inte så ofta vi pratar om biologisk mångfald när det gäller människor. Jag tycker att vi skulle göra det litet oftare. Även vi tillhör ju det biologiska livet. Man kan använda både traditionella påföljder och andra påföljder och se hur man kan skapa en dynamisk diskussion kring de unga lagöverträdarna. De skall känna att det inte bara är något som spikas fast, utan hänsynstagande till vad de är för människor, för personer. Vi har utvecklat det här i reservation 9. Med det här yrkar jag bifall till reservationerna 2 och 4. Självklart står vi centerpartister även bakom övriga reservationer.

Fru talman! Vi skall återigen behandla ett betänkande som bygger på motioner från allmänna motionstiden. Det behandlar just ungdomsbrott och påföljden för unga lagöverträdare. Jag måste säga, fru talman, att den här debatten på ett sätt berör mig ganska illa. Under den tid som jag har suttit i riksdagen - det har inte varit så länge, sedan förra valperioden - har jag upplevt att vi är överens i justitieutskottet när vi debatterar ungdomsbrott. Det har vi gjort vid en mängd tillfällen. Vi har diskuterat hur viktigt det förebyggande arbetet är, att det är viktigt att kunna bryta tidiga kriminella beteenden, att kunna förändra saker och ting. Vi vet att fritidsgårdar och verksamheten i skolan är oerhört viktig. Vi känner allihop till betydelsen av stödlärare, kuratorer, ja, hela den här biten. Samtidigt, fru talman, måste jag när jag tittar ut över vårt samhälle i dag, när jag noterar de nedskärningar som görs, när jag ser den statistik som hela tiden kommer om en ökad utslagning, ökad ungdomskriminalitet konstatera att vi inte har förmått att skydda våra barn. Trots den statistik, den forskning och den kunskap vi har, har vi inte klarat av att bryta den utveckling som pågår. När man pratar om ungdomsbrott säger man att ungdomsbrottsligheten har ökat katastrofalt. Våldsbrotten bland unga människor har ökat, och många frågar sig vad som har hänt med våra ungdomar. Jag skulle vilja vända på frågan. Vad har hänt med vuxenvärlden? Fru talman! Jag var på ett studiebesök på ett § 12 hem. Där mötte jag dem som arbetade där. Man hade haft en liten 11-årig kille på akututredning. Han satte skräck i en hel skola. Han satte skräck i alla lärare. Alla vuxna i omgivningen säger: Vi kan inte handskas med honom. Vi kan inte ta ansvar för det här. Vad har hänt med vuxenvärlden när en liten 11-åring kan sätta sådan skräck i oss att vi tar våra händer ifrån det här barnet? När vi diskuterar ungdomsbrott kanske vi mer skulle diskutera vad som har hänt med vuxenvärldens ansvar. Det finns ett antal motioner och reservationer som diskuterar påföljdssystemet. Hur skall vi kunna straffa de ungdomar som begår grova brott? Skall vi ha speciella kriminalvårdsanstalter eller skall vi sätta dem i fängelse? Det här är en allvarlig debatt. Många människor ute i samhället är rädda för våra ungdomar, och våra ungdomar är rädda för varandra. Vi kan inte lösa de här frågorna med straff. Vi kan inte lösa dem med att låsa in ungdomarna. Vi kan inte lösa dem genom strafflagstiftning. Därför, fru talman, har jag ställt mig bakom reservation nr 2 som handlar om familjegruppskonferenser. Jag själv och Vänsterpartiet har inte skrivit någon motion under allmänna motionstiden om det här. Men jag var med på justitieutskottets resa till Nya Zeeland där man har infört den här modellen med familjegruppskonferens, och jag måste säga att det var första gången på väldigt många år som jag kände att något skulle kunna vara ett sätt att avbryta den utveckling som vi har varit på väg mot. Det är mycket möjligt att de övriga reservanterna och jag inte är helt överens om hur familjegruppskonferenserna skall användas, men det viktiga tycker jag är att det kommer i gång en försöksverksamhet som gör att vi kan hitta sätt att avbryta denna utveckling och att vi lyfter tillbaka ansvaret till både föräldrarna, de unga och övriga inblandade. Frågan är kanske: Är det rättsväsendet som skall ta ansvaret för när vi misslyckas i fostran av våra barn? Är det fostra våra barn vi skall göra, eller straffa våra barn? Jag tror att det är att fostra våra barn och att vuxna människor och barn tillsammans behöver ta ansvar. Det som är unikt för familjegruppskonferensen som man använder i Nya Zeeland är att man använder den för alla brott utom mord och dråp när det gäller ungdomar mellan 14 och 17 år. Det är inte säkert att vi här i Sverige är beredda att använda den så heltäckande. Det kan säkert finnas diskussioner om det. Men i Nya Zeeland ville man komma ifrån det höga antal omhändertagna barn som man hade tidigare och det höga antal inlåsta ungdomar som bara ökade. Och med familjegruppskonferenser har man minskat antalet omhändertagna barn drastiskt. Det som är positivt med familjegruppskonferenserna är att den unge får ta ansvar för det han har gjort, och han får ställa saker och ting till rätta. Föräldrarna får vara med och ta ansvar, men framför allt får föräldrarna vara delaktiga och ta sin del av uppfostran. I dag tror jag att vi har tappat mycket när vi säger att ansvaret ligger hos socialtjänst, skola eller någon annan. Många gånger har vi också tagit ifrån föräldrarna möjligheterna att ta ansvar och vara delaktiga. Familjegruppskonferenser anser jag också är väldigt positivt ur brottsofferperspektiv. Det är egentligen ingen av oss som kan säga vad som krävs för att varje enskilt brottsoffer skall kunna få upprättelse. Någon kan fara väldigt illa av att få sin handväska ryckt och bli väldigt påverkad, och en sådan person kan behöva sin upprättelse. Brottsoffren skall också ha möjlighet att ställa sina krav på vad de behöver för att få upprättelse för det brott som de har varit utsatta för. Det tycker jag också är att lyfta upp brottsoffrens möjlighet att få upprättelse, att kunna få ställa sina krav och att kunna få känna att: Nu är det klart.

Fru talman! Jag skulle kunna tala väldigt länge om de här frågorna, för jag tror att de är så oerhört betydelsefulla. Jag tror att de kommer att ha stor betydelse för vilket samhälle vi skall ha i framtiden och för om vi vuxna kommer att klara av att ha ansvaret för våra barn. Jag hoppas att vi kommer att kunna få en majoritet för att införa ett nytt system för att försöka möta våra barn och de problem vi har.

Fru talman! Alice Åström och jag är helt överens om att den avgörande frågan för att komma åt våra unga och hindra att de hamnar snett handlar om att vuxna får ta ett större ansvar och spela en annan roll. Men jag blir litet besviken när jag sedan hör påståendet från Alice Åström att det vi här behandlar till största delen är frågor om straffrättsliga påföljder. Jag frågar mig därför om Alice Åström har varit med under behandlingen av ärendet - det vet jag att hon har varit - och om hon har läst igenom betänkandet - det är jag helt säker på att hon har gjort. Vid en hastig summering - jag har inte sett något skäl att göra någon summering tidigare - kan jag konstatera att av de elva punkter vi har att ta ställning till i dag är det sju punkter som enbart rör vuxenvärldens ansvar och möjligheter. Endast en punkt rör straffrättsliga påföljder. Övriga ligger närmast frågan om vuxenvärldens ansvar och möjligheter.
Fru talman! Gun Hellsvik var - tyvärr, för min del - väldigt träffsäker i beskrivningen. Det här består inte bara av dessa frågor, utan det finns en massa andra punkter. Jag tänkte nog kanske inte bara på dagens betänkande och dagens debatt i mitt anförande utan ville också mer generellt säga att mycket av debatten handlar om just dessa frågor om strafftänkande eller inte, och jag tycker att det finns så mycket annat. Men Gun Hellsvik har givetvis alldeles rätt. Det här betänkandet innehåller väldigt mycket mer än bara detta.
Fru talman! Alice Åström kanske skulle fundera över varför Alice Åström och många andra har uppfattningen att debatten i denna viktiga fråga så lätt uppfattas som en debatt om enbart straff. Det kanske kan bero på att alltför många slänger ur sig litet slarviga påståenden. Låt oss hjälpas åt att nyansera den här debatten och peka på samtliga sidor.

Fru talman! Att ungdomsbrott är ett samhällsproblem är ju ovedersägligt, och det är vi alla ense om. Det är ju inte konstigt att vi i justitieutskottet pratar mycket om straff, eftersom det är just sådana frågor som behandlas i justitieutskottet. Men vi tar också upp förebyggande åtgärder och behandling. Genom närpolisreformen har vi fått ett väldigt bra instrument för att arbeta förebyggande med ungdomar och försöka förhindra att de hamnar inom kriminalvården eller socialtjänsten som det här handlar om. Däremot finns det i de här diskussionerna begrepp som man måste analysera och gå till botten med. Något som står i en reservation från de borgerliga partierna och som ofta sägs från dessa partier är att familjen och föräldrarna skall ha huvudansvaret, och det är väl riktigt. Det är väl jättebra när fungerande familjer tar ansvaret, och de kanske behöver hjälp. Men alla de familjer och föräldrar som inte orkar av olika skäl eller kan ta på sig föräldrarollen, vad gör vi med dem? Kom ihåg att vuxenansvaret också omfattar den kultur som omger ungdomarna. Vi pratar inte om den, men den är väsentlig för den fria marknaden. Vuxna tjänar pengar på att pådyvla dessa ungdomar ett visst mönster som de tycker är häftigt och vill efterlikna. Det blir deras kultur - våldsfilmer, reklam, musik och musikvideor - och det blir häftigt. Det är ju detta som är kampen för föräldrarna och andra vuxna, som inte är lika häftiga som de förebilder ungdomarna erbjuds från marknaden. Det är de som är macho som är "inne", och det innebär att man kan överträda lagregler. Det är riktlinjen. De borgerliga partierna säger också att skolan skall ha ett stort ansvar. Men skolan är inte bara lärare som sliter med undervisningen och kunskapsinhämtandet, utan i skolan finns ju också ungdomar som är förebilder för de övriga i gänget, ungdomar som har tagit intryck av ungdomskulturen, som är "inne" och som de andra ungdomarna samlas runt omkring. Där finns även ungdomar som begår kriminella handlingar, som dricker sig fulla, osv. De är förebilder för många ungdomar i skolan. Det är det som är det konstiga. Jag har den här veckan en praktikant som är mycket insiktsfull fastän hon bara är 16 år. Hon är jätteduktig, lägger ned tid på skolarbetet, uppför sig trevligt och går en annan väg, men runt henne flockas inte så många. Men Maja, som berättar om sitt leverne på helgerna, vilka killar hon är med och allt vad hon gör - runt henne är det samling; det är inne att vara sådan. - Detta har också betydelse för ungdomsbrott. Problemet med föräldrarollen och familjerna är att det är en otrolig brist på vuxna män. De människor som skall försöka ta hand om de ungdomar som har hamnat snett säger enstämmigt: Var är männen? Vi är överens om det vi har skrivit om de här problemen, men jag skulle vilja att vi fick en definition av vad det betyder att förstärka föräldrarollen. Hur? Vi kan inte bara säga så - vi måste gå in och tala om hur det skall gå till. Detsamma gäller vårt tal om skolans ansvar. Man kan inte bara tala om det år efter år och gång efter gång i alla papper. Att tala om hur man gör det är också politik. Reservationen tar också upp vad vi skall göra med de ungdomar som har hamnat i sådana brott. Vi vill inte sätta dem i fängelse - vi tror inte att det är något positivt. Under vårt arbete med påföljdsfrågan har regeringen kommit med en departementsskrivelse - Påföljder för unga lagöverträdare. Där föreslår regeringen - det blir väl till ett förslag så småningom - att huvudansvaret, som fortfarande skall ligga på socialtjänsten skall stramas upp. När fallet sedan dras inför domstol måste man presentera en vårdplan. Det tycker jag är positivt. Jag yrkar ändå bifall till reservation 10. Den handlar just om att domstolarna skall ha mer inflytande och att man inte bara skall överlämna det till socialtjänsten. Det har visat sig att det inte är bra, speciellt inte när kommunerna sedan skall stå för kostnaderna för de åtaganden som skall göras. Det står också i departementsskrivelsen att domstolarna skall avgöra om åtgärderna står i proportion till brottet. Det tycker jag också är positivt. Ett tilläggsstraff skall kunna utdömas som kallas ungdomstjänst - det är alltså en samhällstjänst. Jag har också tyckt att samhällstjänst är en bra åtgärd när det gäller ungdomar. Min reservation gäller att domstolarna får ett tillräckligt underlag, så att de kan göra ett nyanserat ställningstagande. Jag förstår att det kommer att bli så, men jag har ändå lämnat den här reservationen. Jag är också med på moderaternas reservation 6 om otillåten utlämning av film och video. Den gäller alltså det som jag började med, ungdomskulturen. Jag är för något mycket mer långtgående, nämligen att en viss form av censur skall införas. Jag tycker att det är ett vuxenansvar att vi inte pådyvlar våra barn detta. Varför skall vi göra det? Det finns inte någon anledning. Det finns inte heller någon anledning för vuxna att se på sådana blodiga filmer. Det är ju inget positivt i det. Men man får ju ta små steg i politiken, och detta är ju ett steg och ett sätt att visa hur allvarligt man ser på det. Därför är jag med på den här reservationen. Medling har vi avhandlat. Där har jag också haft en motion, som jag har fått dra tillbaka - vi är helt eniga på den punkten, och det är mycket positivt. När det gäller familjekonferenser för att gå vidare tycker jag, precis som sägs i utskottsbetänkandet, att vi kanske först måste ha den här försöksverksamheten på vissa ställen och utvärdera den, precis som vi har gjort med medlingen, innan vi genomför det fullständigt. Det tycker jag är rätt ordning. Registrering, som några partier har föreslagit, av lagöverträdare som är under 15 år för att förebygga kriminalitet, tycker inte jag är något bra förslag. Jag tycker att det är bättre att socialsekreterarna med en gång får reda på när polisen har upptäckt lagöverträdare som är under 15 år. Jag har här ett tidningsklipp ur Svenska Dagbladet, där man berättar om att just ett försök med socialsekreterare hos närpolisen gav bättre möjligheter att förebygga kriminalitet. En socialsekreterare har på prov flyttat in hos närpolisen och medverkar vid alla förhör av dem som är under 15 år. Resultatet har blivit tidig upptäckt, vilket väl var en av anledningarna till att registrera dem. Vidare har fallen blivit mycket snabbare utredda. Tidigare har det samarbetet inte funnits. Det här projektet är så positivt att det skall gå vidare, och jag skulle önska att det vore så på alla platser. Det är mycket bättre att göra så än att registrera ungdomarna. Avslutningsvis vill jag bara säga att det är oerhört viktigt att uppmärksamma att det har visat sig att många av dyslexibarnen hamnar i kriminalitet. Att det verkligen är så har vi fått bekräftelse på i flera utredningar, och nu alltså återigen. Den kopplingen måste vi ta på allvar. Men i justitieutskottet har vi ju tyvärr våra ärenden, och man får som jag redan har sagt inte den önskvärda helheten. Men det är ändå viktigt att vara medveten om - och nämna det gång på gång - att många faktorer samverkar här och att det förebyggande arbetet är det viktigaste. Vi måste börja underifrån, innan vi går så långt att vi bestämmer påföljder för så unga människor.

Fru talman! Jag blir mycket konfunderad när jag hör Kia Andreasson säga att hon inte kunde acceptera ett införande av familjegruppskonferenser därför att man först bör ha en försöksverksamhet med utvärdering. Vi som står bakom reservationen, som skulle ha blivit en majoritetstext om Kia Andreasson hade ställt sig bakom den, har föreslagit just en försöksverksamhet - ingenting annat. Om Kia Andreasson nu upptäcker att hon gjort ett misstag är det ännu inte för sent att ändra sig. Jag vill också kommentera något som Kia Andreasson sade inledningsvis, då hon talade om föräldraansvaret. Även på den punkten måste det finnas en missuppfattning, eller också ser vi världen helt olika. Enligt vår uppfattning - jag talar nu om oss som står bakom reservation 1 - ges inte familjer med förmåga det ansvar de borde ha rätt att ta. Det är mycket lätt att visa på många exempel. Ett gäller en mormor och morfar som inte har fått ta hand om sitt barnbarn, och detta enbart på grund av deras ålder, vilket knappast har så mycket med förmåga och känsla för att fostra barn att göra. Jag skulle rekommendera Kia Andreasson att lyssna på ett Studio 1-program, som på ett mycket bra sätt beskrev vad den bristande rätten att ta sitt ansvar har inneburit för många familjer och för deras unga.
Fru talman! Försöksverksamheten med familjegruppskonferenser kommer säkert att bli av. Jag vill nu inte ta detta steg fullt ut och begära att verksamheten skall formaliseras. Jag tror att familjegruppskonferenserna kommer som en naturlig del när medlingen, som är ett första steg i förfarandet, är inarbetad. Vi vet att resurserna är knappa, så dem får vi ta ställning till. Vi får börja med denna form och sedan utvidga. Jag tycker att det är förståndigt att göra på det viset. När det gäller familjen har vi säkert olika syn. Gun Hellsvik nämner att farfäder och mormödrar inte får ta hand om barnen. Det är vi i Miljöpartiet väldigt upprörda över. Vi har verkligen drivit den frågan för att det skall bli en ändring. Men det finns så många vuxna med familj som inte klarar av att ha familj. Därför kan man inte hela tiden säga att familjen måste ha ansvaret. Man vet att många ungdomar flyr från sina familjer därför att de far illa. Kvinnovåld är faktiskt också barn och ungdomsvåld. Barn och ungdomar lever ju också i dessa familjer. Vi vet att kvinnovåld förekommer i många familjer. Det är inte något positivt. Därför är det viktigt att inte lyfta fram familjen som den enda lösningen. Vi får se på vad vi skall göra runt omkring.
Fru talman! Jag föreslår att Kia Andreasson litet noggrannare läser igenom bl.a. den moderata motion som rör ungdomar och även en del av våra andra motioner. Då skulle Kia Andreasson kanske upptäcka att även vi inser att familjer har olika förmåga och olika problem, och att många behöver väldigt mycket stöd. Vi vill peka på att alltför många i dag inte får lov att ta det ansvar som de både vill och kan ta. Familjegruppskonferensen kan inte utvecklas fullt ut ens i begränsad omfattning med den lagstiftning vi har. Det kräver att vi får en del ändrade regler och möjligheter att i viss utsträckning avvika från nu gällande regler. Säger man nej till det förslag som fem av riksdagens partier står bakom skjuter man också på den framtida möjligheten att få till stånd den typ av familjegruppskonferenser som jag uppfattar att även Kia Andreasson tycker är positiv.
Fru talman! Jag har faktiskt under min tid här i riksdagen läst alla moderata motioner som har hamnat i justitieutskottet. Jag har även läst alla andra motioner väldigt noga. Det jag finner som ett genomgående signum är just skolan och familjen. Det är kamporden. Så är det även när det gäller reservationen om utegångsförbud. Polisen skall kunna hämta hem ungdomarna om föräldrarna vill ha hjälp. Vilka ungdomar gäller det? Det är ju de ungdomar som har familjer och föräldrar som bryr sig. Det är de andra familjerna som jag pratar om, där föräldrarna inte orkar eller kan ta sitt föräldraansvar och inte bryr sig. Skall de ungdomarna fortsätta att vara ute på stan? De föräldrarna kommer ju inte att ta kontakt med polisen. Då blir det så att vi stöder de familjer som har kraft och är starka, medan vi lämnar barnen från de andra familjerna åt sitt öde. Det är så jag tolkar det. Det är en tolkningsfråga.

Fru talman! Jag skall först och främst yrka bifall till reservationerna 1 och 11. Vi står naturligtvis också bakom de andra reservationer som vi har varit med om. Reservation 1 gäller normbildningen. Det är egentligen det viktigaste av allt. Ungdomsbrottslighet är naturligtvis en mycket besvärlig historia. Det har den varit länge. Det enda man med visshet vet i dag är att den normbildning som kommer till stånd när barn är väldigt små är helt avgörande. Det gamla uttrycket "att fostra sina barn" visar sig alltså ha bäring. Det är så banalt att det nästan är pinsamt att säga, men uppenbarligen måste vi göra det i dessa tider. Det är där kriminologin står i dag. Det är på den nivån man skall sätta in alla resurser. Vad vi pratar mest om i dessa sammanhang är det repressiva inslaget. Det har som regel gått så långt att det nästan inte spelar någon roll vad man gör. Det hindrar inte att man ändå måste bearbeta problematiken, men man får inte glömma det perspektivet. Normbildningen sker bäst i familjen. Jag har börjat förstå att begreppet familj är litet känsligt. Det hade jag inte fattat förrän jag kom hit till riksdagen. Men det behöver inte vara någon motsättning mellan den familj som har problem och sörgårdsfamiljen. Det är bara ett sätt att uttrycka att de människor som är barnen nära måste engagera sig. Vi lever i en social väv. Tanken att vi individuellt klarar oss alldeles utmärkt är helt befängd. Det ligger mycket i vad Kia Andreasson säger. Var är männen? Det undrar jag också ibland. Ett slags allmän frigörelse blev en del av den revolution som ägde rum på 1960 och 1970-talen. Då passade männen på att slinka i väg. Jag har flera gånger tidigare sagt att det gäller att få tillbaks dem till båset. Det var ett sidospår. Vi måste alla engagera oss, oavsett om vi är män, kvinnor, vuxna, gamla, mostrar eller fastrar. Jag talade med en kriminologiprofessor i dag på morgonen. Jag satt i domstol på 1960-talet. Jag frågade om det har hänt något sedan dess. Han svarade nej. Det är precis det jag har haft på känn. Det har inte hänt någonting. Något litet har möjligen hänt. Det gäller familjegruppskonferenser. Vad är det för märkvärdigt med dem? Jo, de fångar in väven, dvs. människorna i omvärlden. Institutionerna kan aldrig ta över föräldrarnas och de näras roll. Det finns ingen möjlighet. En institution har inga känslor. Det gjorde ett starkt intryck på mig när vi var nere i Nya Zeeland. Det är möjligt att man inte behöver åka till andra sidan jorden för att ta åt sig sådana självklarheter, men vi gjorde det i alla fall. Det är snabbheten som är viktig. Man har ingen byråkrati. Det är exekutivt. Polisen tar tag i vederbörande mer eller mindre på brottsplatsen och sammanför vederbörande med olika aktörer, dvs. brottsoffer, anhöriga och det sociala. Man ordnar denna konferens kvickt. Sedan resonerar man sig fram till en lösning som passar just i detta speciella fall. Råder det konsensus, dvs. att alla är överens, får de en chans. Domstolen vilar, och sedan får man se hur det går. Ofta går det bra. Det är egentligen inte så konstigt att det gör det. Om vi, som i mitt fall, har hållit på sedan 1960 talet och inte har sett någon förnyelse över huvud taget och vi vet att resultaten ute på fältet är förödande kan man ju undra om det inte vore läge att köra i gång med någonting konstruktivt och positivt här och nu i enlighet med detta. Det är många partier som står bakom det här. Alla borde fundera över hur vi skall komma vidare med detta. Detta med medling är väldigt torftigt och kargt. Det är bara två parter, och det kommer säkerligen inte att bli så förfärligt mycket av det. Det behövs ett litet större sammanhang för att man skall kunna bryta den sociala isolering som ofta är ett faktum i dessa lägen. Vi kan ju använda andra ord än "familj". Det är inte fråga om det. Någon ordkunnig måste kunna hitta något annat uttryck, så att man får bort de negativa känslor som tydligen är förknippade med ordet "familj". Det är nämligen inte avgörande, utan det handlar just om den sociala väven, som skall tas fram. Sedan handlar det om vad vi skall ha för påföljd. När dessa historier inte har fungerat måste vi ta hand om den lilla restposten, som liksom inte går att hantera. Jag tänker på 11-åringen som fortsätter och blir 16 år och helt ohanterlig. Vi tycker inte heller att det skall vara några fängelsepåföljder. Man måste hitta någon annan form. Men vi tycker i pedagogikens namn att man borde följa Ungdomsbrottskommittén och inrätta en särskild påföljd, en särskild tillsyn, eller vad man nu vill kalla det. Vi kan acceptera att det här verkställs i § 12-hem. Det spelar kanske inte så stor roll, men domstolen skall inte överlämna till vård enligt socialtjänstlagen. Det låter väldigt konstigt. Jag tror att pedagogiken är olycksalig i det här fallet. Det är trots allt fråga om brott och straff. Det handlar om likabehandling, straffvärde, rättvisa och allt det som måste in i dessa sammanhang. När det är dags för § 12-hem och liknande handlar det om mycket allvarlig brottslighet. Då måste samhället reagera. Nu har regeringen kommit med en PM. Vi har kommit litet i otakt. Det är ingen idé att stå här och polemisera med anledning av denna PM, utan vi får se vad som kommer ut av detta. Men jag vill gärna understryka att detta med familjegruppskonferens än så länge är det enda konstruktiva inslaget i denna mycket problematiska bild. Tack, fru talman.
Fru talman! Rolf Åbjörnsson sade att det här med medling är så torftigt. Det är inte rätt att förringa det instrument som vi har fått nu, eftersom alla skildringar av försöksverksamheterna har varit mycket positiva. Det är alltså inte torftigt, utan det har inneburit stora förändringar. För ungdomarna har det visat sig vara mycket positivt. Det är väl bättre att skynda långsamt och få ett bra system än att ha för bråttom och införa allt på en gång? Jag tycker alltså inte att man skall förringa detta. Detta är bara ett steg på vägen, och det kommer säkert att bli en utvidgning. Men låt oss först se att medlingen kommer till stånd i hela landet innan vi går vidare.

Fru talman! Det föds i dag ca 100 000 barn per år i Sverige. Vi vet att flertalet av dessa barn växer upp i stabila miljöer där grunden läggs för att man skall kunna ta ansvar för sitt liv. Vi vet också att alltför många barn växer upp i otrygga miljöer där risker finns för att de hamnar snett i samhället. Våldet är ingenting som föds plötsligt i vuxen ålder. Det föds långt tidigare, dessvärre ofta i hemmet. Det kommer till uttryck också i skolorna. Det här är en fråga som måste tas på största allvar. Om vi kan rädda en enda ungdom från att hamna snett, dvs. komma in på en kriminell bana, sparar samhället flera miljoner kronor. Socialdemokraternas allmänna kriminalpolitiska mål är att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. De här målen hänger ihop. Om antalet brott minskar får vi färre brottsoffer, och människor kommer att känna sig tryggare. Vikten av brottsförebyggande insatser måste öka inom alla de samhällsområden som kan påverka brottsligheten. Jag vill här ta tillfället i akt att berätta om det nationella brottsförebyggande program som regeringen i somras fattade beslut om. I samband med det tillsattes också en kommitté med uppgift att inspirera och stödja det förebyggande arbetet, främst på lokal nivå. Det här programmet är rätt unikt i sitt slag och skall förhoppningsvis bidra till att styra över resurser och insatser från att nästan enbart ha gällt att man reagerar på begångna brott till att man förebygger brott. Och det är - som programmet också heter - allas vårt ansvar. Kommuner, näringsliv, föreningar - t.ex. brottsofferjourer och kvinnojourer - och enskilda eldsjälar har här en unik möjlighet att ta till vara varandras kunskaper och erfarenheter i ett gemensamt arbete för minskad brottslighet och ökad trygghet. Det brottsförebyggande arbetet kommer att vara avgörande för att man skall kunna garantera trygghet när det gäller brott. Men tidiga insatser för barn och unga, för att man skall kunna förebygga och hindra en brottslig utveckling, är också av avgörande betydelse. Närpoliserna har en viktig roll i det brottsförebyggande arbetet. Dessa poliser har ofta god kunskap om situationen i närområdet. De känner till de ungdomar som utför brott eller ligger i riskzonen för brottsligt beteende. Dessa poliser har också naturliga möjligheter att ta kontakt med ungdomarna. I detta arbete är det viktigt med samarbete mellan polis, skola, familj och andra myndigheter. Där förebyggande insatser inte är nog - när brott ändå sker - är det viktigt att också påföljdssystemet är sådant att det kan motverka och förebygga brott. Särskilt viktigt är det när det gäller ungdomar. Jag skall nu kommentera en del av reservationerna i detta betänkande angående ungdomsbrott. I reservation 1 om normbildning m.m. framhålls att de allmänna uttalanden om familjens och skolans betydelse som görs i det nationella brottsförebyggande programmet inte kan anses tillräckliga. Enligt 6 kap. 2 § första stycket föräldrabalken står barn under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem om inte rätten har anförtrott vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade förmyndare. Vårdnaden av ett barn består till dess att barnet fyllt 18 år eller till dess att de, dessförinnan, ingår äktenskap. Ingen torde kunna betvivla föräldrars och andra vårdnadshavares ansvar för sina barn. Att samhällets bästa förebyggande resurs är föräldrarna är så självklart att det inte behöver utredas. Men ansvaret för barnen bör inte stanna vid den egna familjen. Därför har även samhällets institutioner ett ansvar för barns och ungdomars uppväxtförhållanden och för att ge stöd då föräldrar inte klarar av föräldrarollen. Detta anges både i socialdemokraternas kriminalpolitiska program och i regeringens nationella brottsförebyggande program. När det gäller skolans betydelse i det brottsförebyggande arbetet har utskottet tidigare uttalat sig vid flera tillfällen. Skolan är ingen värdeneutral plats. Den står för värderingar som vi vill skall vara gällande i vårt samhälle. Tidigare insatser från skolan för att man skall kunna uppmärksamma och stödja barn med särskilda behov kan vara av avgörande betydelse för att förhindra att ungdomar hamnar i ett kriminellt livsmönster. Rikspolisstyrelsens undervisning i lag och rätt har också en värdefull uppgift att fylla i det förebyggande arbetet med våra barn. I reservation 2 tar man upp en utvidgad försöksverksamhet med medling som omfattar även sådan medling som bedrivs genom familjegruppskonferenser. På flera håll i landet pågår i dag olika former av medlingsverksamhet. Den medlingsverksamhet som bedrivs tar i första hand sikte på de unga lagöverträdarna. För den som har begått brott innebär medling att man blir tvungen att konfronteras med den som har blivit utsatt för brottet. Det är något som för den unge kan vara nog så svårt. Ett sådant möte syftar till att få gärningsmän att komma till insikt om vad deras brott i praktiken har fått för konsekvenser för den som har blivit utsatt. Medling fyller också en mycket viktig funktion för dem som drabbats av brott. För dem kan ett möte med gärningsmannen bli en startpunkt att gå vidare från, ett sätt att komma över den rädsla och känsla av otrygghet som brottet kan ha skapat. Riksåklagaren har på uppdrag av ett regeringsbeslut från mars 1994 utarbetat ett förslag till medlingsverksamhet. Denna rapport bereds nu på Justitiedepartementet. Utskottet anser att det är överflödigt att avvakta beredningen av riksåklagarens rapport i den del som gäller medling. I stället bör regeringen genast utarbeta en samordnad och rikstäckande fortsatt försöksverksamhet med medling. När det gäller familjegruppskonferenser anser utskottet att ytterligare utredning är nödvändig innan ställning kan tas. Vad det gäller registrering av minderåriga lagöverträdare har socialtjänsten uppgifter i sina akter avseende sådant som behövs i dessa frågor. I ett utvecklat samarbete med polis och socialtjänst har myndigheterna tillgång till den unges hela historia utan att brottsregister behöver föras i polisregister. Däremot skulle det vara av stort värde att ha tillgång till statistisk information om brott av barn under 15 år. BRÅ:s program Tio åtgärder är emellertid avsett att behandla detta. Därför anser utskottet att ett slutligt ställningstagande i denna fråga bör anstå tills BRÅ:s program Tio åtgärder lagts fram. Fru talman! Vi socialdemokrater anser att sekretess mellan myndigheter inte får vara ett hinder som försvårar ett förtroendefullt samarbete mellan myndigheterna. Då en promemoria för närvarande bereds i Justitiedepartementet anser utskottet att det pågående beredningsarbetet inte bör föregripas. I reservation 7 begär Moderaterna att en utredning kommer till stånd som skulle göra det möjligt för polisen att låta ta blodprov och urinprov på den som är under 15 år om han misstänks ha använt narkotika. Sedan den 1 januari 1985 finns möjlighet att utreda brott trots att den misstänkte inte är straffmyndig. Om det finns särskilda skäl får vissa tvångsmedel tillgripas vid en utredning. De tvångsmedel som får användas är beslag, husrannsakan och kroppsvisitation. I proposition 1983/84:187 om utredning av brott av barn under 15 år diskuterades frågan om huruvida kroppsbesiktning skulle få användas. Det praktiska behovet ansågs som ringa. Fru talman! Vad gäller påföljden för unga lagöverträdare finns här fyra reservationer. Moderaterna begär bl.a. att påföljden överlämnande till vård inom socialtjänsten skall avskaffas samt införande av nya påföljder, kallade villkorligt fängelse och ungdomsstraff. Precis som jag sade i min inledning anser vi socialdemokrater att påföljdssystemet skall vara sådant att det motverkar och förebygger brott. Sedan Ungdomskommittén lämnade sitt betänkande har arbetet fortgått inom Justitiedepartementet för att bredda underlaget för den fortsatta beredningen av frågan om påföljdssystemet för unga lagöverträdare. Utgångspunkten för beredningsarbetet har varit att tillvarata grundtankarna i Ungdomskommitténs förslag med bibehållande av principen att huvudansvaret för unga lagöverträdare skall ligga inom socialtjänsten. Ungdomar bör så långt det är möjligt hållas utanför kriminalvården i allmänhet och fängelserna i synnerhet. Resultatet av detta arbete har just redovisats i en departementspromemoria. Bl.a. föreslås att påföljden överlämnande till vård inom socialtjänsten skall stramas upp. I promemorian föreslås också en ny frihetsberövande påföljd i syfte att på ett avgörande sätt minska användningen av fängelsestraffet för de yngsta lagöverträdarna. För att uppnå ett större mått av förutsebarhet föreslås i promemorian att de yttranden som socialnämnden lämnar i ungdomsmål ges ett utförligare innehåll och att det i yttrandet skall ingå en vårdplan. Härigenom får domstolarna ett bättre underlag i fråga om vilka åtgärder som socialtjänsten avser vidta om den unge överlämnas till vård inom socialtjänsten. I syfte att bättre tillgodose proportionalitetsprincipen föreslås att domstolen på ett mer uttalat sätt än nu skall pröva om socialnämndens planerade insatser är tillräckligt ingripande med hänsyn till den unges brottslighet. Detta innebär att domstolen bör bestämma påföljden till vård inom socialtjänsten endast om den finner att de planerade åtgärderna är så ingripande för den unge att de står i rimlig proportion till brottet. Ett större mått av proportionalitet skall också enligt förslaget kunna åstadkommas genom en utökad användning av s.k. tilläggsstraff. Detta, fru talman, anser jag tillgodoser Miljöpartiets reservation. Då det finns flera förslag i promemorian som syftar till att reformera påföljdssystemet för unga lagöverträdare anser jag att vi kan avslå samtliga motioner vad gäller påföljdssystemet. Moderaterna har vidare en reservation angående polishjälp till föräldrar. Här menar Moderaterna att föräldrarna skulle kunna få stöd genom en laglig rätt att få biträde av polis eller socialtjänst för att hämta hem barn som vistas ute utan föräldrars eller annan vårdnadshavares tillåtelse. Polisen har enligt 12 § polislagen möjlighet att omhänderta en person under 18 år som anträffas under förhållanden som uppenbarligen innebär överhängande och allvarlig risk för persons hälsa och utveckling. Polisen har också möjlighet att underrätta föräldrar om sådant som iakttagits i polisverksamheten men som inte föranlett något ingripande mot den unge. Jag anser dessutom att Moderaternas förslag rimmar litet dåligt med deras tal om det personliga ansvaret och att stärka föräldrarnas egen roll. Detta, menar jag, är att föra bort för mycket ansvar från föräldrar till myndigheter. Avslutningsvis, fru talman, vill jag mycket kort säga några ord om föräldrars närvaro vid rättegång. Här menar Moderaterna och Folkpartiet att reglerna inte beaktar den betydelse och det ansvar en förälder som inte är vårdnadshavare har. Reservanterna menar också att föräldrar eller vårdnadshavare har en skyldighet att inställa sig och att någon ersättning ej skall utgå. Jag instämmer i fråga om vikten av förälders eller annan vårdnadshavares närvaro vid förundersökning och huvudförhandling. Lagen säger att den unges vårdnadshavare och socialnämnden omedelbart skall underrättas om att en utredning har inletts, om det inte finns särskilda skäl mot en underrättelse. När åtal väcks mot den som inte fyllt 18 år skall tingsrätten enligt 26 § lagen om unga lagöverträdare underrätta vårdnadshavare eller annan som svarar för den unges vård eller fostran om åtalet och om tidpunkten för huvudförhandlingen, om det inte finns särskilda skäl mot detta. Jag kan däremot inte förstå att det inte skall utgå någon ersättning. Jag tror att det skulle innebära en försämring i fråga om föräldrars närvaro och, förhoppningsvis, stöd till sina barn. Med detta, fru talman, yrkar jag avslag på samtliga reservationer och bifall till hemställan i betänkandet.

Fru talman! Det är mycket som jag skulle vilja kommentera. Men replikrätten är begränsad i tiden, så jag skall bara kommentera två saker. Ann-Marie Fagerström påstod att vårt förslag om att föräldrar skall kunna få hjälp från polis eller socialtjänst, som det står i vårt förslag, att ta hem barn som inte har föräldrarnas tillstånd att vara ute skulle vara ett sätt att ta bort ansvaret från föräldrarna. Då skulle jag gärna vilja att Ann-Marie Fagerström förklarade en sak för mig. Vi tänker oss en ensamstående mamma med ett spädbarn och en 13-årig strulig pojke som inte kommer hem när mamma vill, samtidigt som hon alltså har det lilla spädbarnet att ta hand om. På vilket sätt tar man bort ansvaret från henne när hon får en rätt att få hjälp att ta hem sitt barn? Det andra som Ann-Marie Fagerström tog upp och som jag vill kommentera var frågan om vårdnadshavare - jag vill inte tala om vårdnadshavare utan om föräldrar, för det är också en del av vårt förslag - och deras rätt till ersättning för inställelse vid rättegång. Jag kan inte se att det finns något rimligt i att föräldrarätten och föräldraskyldigheten med automatik skall betalas. För mig är det en skyldighet som förälder att vara närvarande vid mitt barns rättegång. Det borde också vara rättssystemets utgångspunkt.
Fru talman! Jag skulle vilja rikta en fråga tillbaka till Gun Hellsvik: Tror moderaterna att det skulle bli en tillfredsställande närvaro från föräldrarnas sida om vi drar in denna ersättning? Skall vi inte eftersträva en trygghet för våra ungdomar och bibehålla förutsättningarna för detta genom att se till att föräldrarna kan närvara vid ett större antal rättegångar?
Fru talman! För det första fick jag inget svar på min första fråga, och för det andra fick jag en motfråga utan något svar på min andra fråga. Men jag kan spinna vidare och be om svar på min första och andra fråga. Jag är övertygad om att de flesta föräldrar upplever det som en självklarhet att de bör vara närvarande. Det som föräldrarna upplever som en naturlig del i föräldrarollen skall man inte i lagen försöka sabotera genom att tala om för föräldern att detta är ett offer från din sida, alltså skall du ha betalt.
Fru talman! Där är vi inte alls oense. Jag har precis samma uppfattning, att de föräldrar som känner att de är ett stöd och en grundtrygghet skall infinna sig, men andra föräldrar har dessvärre svårare att komma dit. Då tror jag att det är sämre med att inte ha någon ersättning. Jag skall försöka svara på den första frågan om polishjälp till föräldrar. Precis som jag sade i mitt anförande rimmar detta dåligt med moderaternas tal om det personliga ansvaret och att stärka föräldrarna i deras roll. Vem skulle det vara som avgör åldersgräns och tid - polis eller föräldrar? Skall det också gälla vanliga skötsamma ungdomar? Det finns många frågetecken.

Fru talman! Den här debatten har huvudsakligen handlat om grova ungdomsbrott och hur vi hanterar de brotten i vårt samhälle. Alice Åström har på ett utmärkt sätt redogjort för Vänsterpartiets syn i de här frågorna och hur det finns ett nära samband mellan att vi från vuxenvärlden gör nedskärningar i samhället och att ungdomar far illa av dessa åtgärder. Fru talman! Jag skulle vilja uppehålla mig vid det motsatta problemet. Hur hanterar vårt samhälle "problem" vid smärre brott? Jag har nämligen som förälder alldeles nyligen haft en mycket märklig upplevelse i samband med en rättegång. Det hör nära ihop med den diskussion som förts här vad gäller att få ungdomar att ta ansvar, att tidigt sätta gränser. Det illustrerade Gun Hellsvik med det gamla talesättet att det börjar med en knappnål. Jag vill understryka hur viktigt det är att vi, när vi talar om att sätta gränser och visa våra ungdomar vad som är rätt och fel, gör det på ett adekvat sätt. Jag menar att så sker vid flera tillfällen. Jag har ett mycket konkret exempel på hur det vid många tillfällen sker på ett felaktigt sätt. Den erfarenhet jag hade nyligen bestod av följande. Min dotter och 15 kamrater till henne gick ut nian i våras och målade enligt en gammal tradition i skolan på en parkvägg, skolgården, en sten och del av en scen vid skolgården. Det här har gjorts under flera år. Från skolans sida har man naturligtvis sagt att det inte är lämpligt. Men man har inte vidtagit några åtgärder, man har inte i förväg talat ordentligt med ungdomarna, med föräldrar eller polis om hur alla gemensamt skall kunna förhindra att sådant sker. Så målades det även i samband med avslutningen i juni 1996. Man raljerade efteråt från skolans sida och talade om att dessa niondeklasser inte precis skulle platsa i konstfack, men ingenting mer hände - förrän till hösten när vi föräldrar fick ett brev om polisutredning. Varje barn kallades individuellt med föräldrar till polisförhör, alltså 16 ungdomar. Ni kan själva räkna ut ungefär hur mycket tid den polisutredningen bör ha tagit. Samtliga ungdomar erkände. Alla ungdomar och föräldrar var överens om att det var dumt gjort, att man skall återställa, arbeta av eller betala det man har gjort och som varit fel. Då tror man naturligtvis att saken är utredd och att samhället därmed har markerat vad som är rätt, vad som är fel och vad man gör åt saken när det begåtts en felaktig handling. Så icke fallet! Det kom på vårkanten en kallelse till tingsrätten till huvudförhandling i detta mål, varvid 16 ungdomar och naturligtvis 16 föräldrar - i vissa fall var det dubbel föräldrauppsättning - infinner sig i rätten. Rätten samlades den 19 mars i Stockholm. Det var alltså drygt 16 föräldrar, tre nämndemän, två eller tre advokater och naturligtvis rådman, notarie, alltså den gängse uppsättningen. För målet var avsatt en hel dag. Varje ungdom förhördes, och varje ungdom talade om vad han eller hon hade gjort och talade om att man insåg att man hade gjort fel. Fanns det någon där från skolans sida? Det är ju skolan som skött polisanmälning och ansett att detta borde beivras på alla sätt och vis. Svaret är nej. Rätten fick avbryta sin förhandling för att skolan skulle kunna tillfrågas om man var nöjd med den förlikning som föreslogs. Skolan accepterade den, eftersom man från skolan inte hade tid att infinna sig till denna förhandling. Rätten avslutade sin förhandling med att döma ut böter. Eleverna skulle tillgodogöra den skada man gjort genom att arbeta tio timmar var. Det här är ett förhållandevis ringa brott men naturligtvis den typ av handling som man inte skall uppmuntra utan klart och tydligt ange att det här inte får ske. Men när vi behandlar den här typen av händelser från ungdomens sida på detta sätt ger vi en totalt fel signal om hur vi handskas med problemen i samhället. Här visade det sig att den som gjort anmälan inte ens ansåg sig ha tid att infinna sig. Här satsar rättssamhället på en polisutredning, en huvudförhandling med alla dessa kostnader. Jag kan inte riktigt beräkna det, men det måste handla om minst 100 000 kr som det kostade samhället. Men framför allt: Vad ger det för signaler till ungdomar om hur vi ser på brott i vårt samhälle, när man från ungdomens sida har tillstått sina fel och på alla sätt och vis varit villig att agera? Därför är mitt förslag att man från justitieutskottets och riksdagens sida, också i diskussioner med regeringen i de här frågorna, poängterar att det inte bara handlar om att tala om vad som är rätt och fel och att i tid stävja det ungdomar gör. Det handlar i lika hög grad om att visa och ta adekvata steg när vi tar upp den här typen av brott, se till att vuxenvärlden tar till rätt åtgärder när fel har begåtts.
Fru talman! Självklart undviker jag att diskutera denna speciella händelse. Jag har en version. Men oberoende av detta tycker jag att denna berättelse skulle kunna användas som ett bra exempel på en utveckling som det finns allt skäl att anstränga sig för att bryta, nämligen den utveckling som har inneburit att vi inte löser några konflikter själva utan alltid hänskjuter dem till någon annan. En hel del av det som vi talat om här är sådant som syftar till att få oss själva i våra olika roller att ta vårt ansvar. Där kommer medlingen och familjegruppskonferensen in, för att ta ett par exempel. Vi har på många olika sätt haft en utveckling som innebär att vi skjuter ansvaret ifrån oss, att vi inte löser konflikterna i den roll som vi drabbas, utan det är alltid något specialorgan som skall lösa konflikten.
Fru talman! Jag är självfallet inte ute efter att få vare sig medhåll eller mothugg när det gäller den enskilda berättelsen. Men det är viktigt att man med den här typen av exempel konkret illustrerar, inte bara rent teoretiskt diskuterar, hur det förhåller sig med saker och ting. Jag håller med Gun Hellsvik. Det handlar om att inte helt ta saken i egna händer. I stället måste man reagera och agera där konflikter och problem uppstår, inte höja dem till nivåer där de inte behöver klaras ut, där problemen redan är lösta. Jag tycker att förslaget i den reservation som handlar om medling i familjegrupp och om att över huvud taget försöka lösa problemen på den nivå som är adekvat är väldigt bra. Det är min förhoppning att riksdagen skall anta det. Det finns andra förslag, men jag begränsar mig till att nämna detta.
Fru talman! Det gläder mig att höra Eva Zetterberg instämma i mitt resonemang. Vi moderater har ju under väldigt lång tid försökt att peka på den fara för utvecklingen som har skett genom hänskjutandet av ansvar till specialister och specialorgan i alla olika sammanhang.
Fru talman! Den händelse som Eva Zetterberg här återger skall genom vårt beslut här i dag om införandet av medling inte kunna ske. Medling innebär att den som har begått brott innan han har fyllt 18 år skall anmodas att inställa sig inför en medlare för att ta ansvar för sina handlingar genom ett sammanträffande med brottsoffret. Den unge skall då få ersätta ekonomiskt, utföra arbete eller genom annan överenskommelse visa sin vilja att gottgöra den skada som har uppstått till följd av brottet. Dessutom införs det en ändring i lagen om unga lagöverträdare. Den innebär att åtalsunderlåtelse får beslutas också i fall där den unge deltagit i medling enligt den föreslagna lagen därom. Detta täcker precis den situationen, om det här fallet hade uppkommit efter det nya beslutet om medling som vi här skall fatta.
Fru talman! Jag hoppas också att det kommer att innebära det som Kia Andreasson här säger. Dessutom behövs det familjegruppskonferenser enligt förslaget i reservationen. Det räcker inte med att man har den möjligheten för polis och åklagare. Det gäller också att föra ut diskussionen bland poliser och åklagare själva. I den typ av fall som jag redogjorde för är det åklagaren som bestämmer om åtal skall väckas eller inte. Det gäller att föra ut den diskussionen och se till att man från rättens sida fattar den typen av beslut.
Fru talman! Just i detta fall hade det räckt med medling, som är det första steget. Familjegruppskonferens är ett ytterligare steg för att förhindra den unge att begå fler brott och för att bilda ett nätverk runt den unge. Man får inte blanda ihop dessa två begrepp. Medling hade i det här fallet inneburit allt det som

Herr talman! En god skattebetalare vill ha valuta för sina pengar. Det påpekas att välfärdsstatens omfördelningseffekter endast kan bedömas utifrån en samlad bild av statens inkomster och utgifter. De debattörer som endast diskuterar omfördelningsfrågan med utgångspunkt i de positiva transfereringarna kan betraktas som mer än lovligt enögda. Samma enögdhet återfinns i diskussionen om statsfinanserna, där frågan om förutsättningarna för att säkerställa statens inkomster kommer helt i skymundan för ivern att minska statens utgifter. Om vi för ett ögonblick tillåter oss en något haltande jämförelse mellan den svenska staten och ett industriföretag, kan vi först och främst konstatera att det är ett företag i kris. Utgifterna överstiger inkomsterna, och något måste uppenbarligen göras. Det första steget är att trimma organisationen och skära bort alla onödiga kostnader. Ledningen måste balansera på den knivsegg som skiljer de onödiga kostnaderna från de nödvändiga. I annat fall leder det hela till en nedåtgående spiral där minskad kvalitet leder till minskad försäljning och minskade intäkter. Det gäller då att förändra produkterna så att efterfrågan kan bibehållas. Herr talman! Nu är förvisso staten inte något industriföretag som säljer varor på en marknad. Staten producerar dock en rad tjänster till medborgarna i form av inkomsttrygghet, sjukvård, utbildning, barnomsorg, etc. Betalningen för statens tjänster sker via skatter och avgifter och skiljer sig därmed i grunden från andra former av betalning. Arbetsmarknaden präglas av samma prisbildningseffekter som gäller för övriga marknader. Om kostnaderna för arbetskraft genom hög beskattning av arbete blir högre minskar efterfrågan och färre blir anställda. Investeringar i Sverige har en stark inriktning mot att ersätta mänsklig arbetskraft med maskiner. Den sammanlagda skatten på arbete i Sverige är sammansatt av inkomstbeskattning, egenavgifter och mervärdesskatt. Dessutom har den socialdemokratiska regeringen återinfört skatt på vinstandelar. Skatterna har visserligen i några avseenden olika verkningar men är alla en beskattning för det totala värdet av en arbetsinsats. Efter Socialdemokraternas regeringstillträde 1994 ökar åter skatten på arbete i ett läge då arbetslösheten redan är oacceptabelt hög. Målet måste vara att under de närmaste åren reducera den totala skatten på arbete särskilt vad gäller låg och medelinkomsttagare. Herr talman! Syftet bakom merparten av dagens arbetsgivaravgifter är att finansiera löntagarnas pensioner och socialförsäkringsförmåner. I verkligheten är det skatter och avgifter som arbetsgivaren betalar för löntagarnas räkning. De olika avgifterna är emellertid dåligt relaterade till utgående förmåner, vilket gör att skattekaraktären blir mycket stor. Uppgiften måste vara att så långt möjligt är relatera socialförsäkringsavgifterna till utgående förmåner. Det får inte finnas minsta tvivel om att avgifterna för socialförsäkringarna är överfinansierade. Skulle så vara fallet skall den rena skatten på arbete reduceras. Det bör också göras mer synligt genom att löntagarna får det faktiska betalningsansvaret. Arbetsgivaren kan fortsättningsvis, liksom vad beträffar preliminär inkomstskatt, ansvara för att beloppen inbetalas. Detta innebär att löntagarna får större insikt i skatters och avgifters storlek. De löneskatter som inte kan räknas som egentliga socialförsäkringsavgifter bör avvecklas med det snaraste. Bland dessa har vi den allmänna löneavgiften på 1,5 % som infördes 1996. Som redan nämnts bör den av Socialdemokraterna genomförda höjningen av egenavgifterna till sjukförsäkringen undanröjas med det snaraste. För 1997 är storleken på allmänna egenavgifter 5,95 % och kommer att höjas med ytterligare 1 % för 1998. I betänkandet har vi tillsammans med Kristdemokraterna och Folkpartiet ett särskilt yttrande där vi pekar på olägenheten med egenavgifterna som slår hårt mot låg och medelinkomsttagarna, och de har en negativ effekt även för kommunernas och landstingens skatteintäkter. Regeringen föreslår att en särskild löneskatt skall tas ut på bidrag som en arbetsgivare lämnar till en vinstandelsstiftelse. Tanken med vinstandelssystem är att göra de anställda delaktiga i företagets utveckling, ta del av resultat och produktivitet, sprida det individuella ägandet och öka samhörigheten i företaget. När det gångna året redovisats och bokslut fastställts överförs vissa vinstmedel till en stiftelse. Regeringen föreslår nu att arbetsgivaren skall betala löneskatt för det bidrag som utges till dessa stiftelser. Herr talman! Enligt regeringen är skattereformens syfte att alla förvärvsinkomster skall beskattas lika. Grunden för regeringens förslag är alltför svag. Förslaget bygger på att bidrag till vinstandelsstiftelser kan jämföras med lön. Det finns två framträdande skillnader mellan bidrag och löneutbetalning. Bidragen bestäms i efterhand efter ett årsbokslut av företagets ägare, medan lönen bestäms i förhandlingar mellan arbetsgivare och arbetstagare. Andelarna i vinstandelsstiftelser binds som regel dessutom under viss tid innan de kan disponeras av de slutliga mottagarna. Vinstandelsstiftelser har uppfyllt de mål om ökad delaktighet, ökat sparande och högre produktivitet som också var syftet med systemet. Uppenbart är att systemet har gynnsamma effekter för samhälle, näringsliv och anställda, varför regeringens förslag till särskild löneskatt bör avslås. Herr talman! Nya förslag kommer alltför ofta om hur skatter och regler skall ändras. Ena dagen är det småföretagen som står i fokus, nästa dag är det sjukvården. Men förslagen hänger inte ihop. Det finns inte någon färdriktning och ingen långsiktig medveten strategi utom att ständigt höja skatter. Alla är i dag överens om att de nya jobben måste skapas inom det privata näringslivet.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

Herr talman! I socialförsäkringsutskottets betänkande om socialavgifter som vi behandlar i kväll kommer ånyo frågan om beskattningen av vinstandelsstiftelser upp. Jag skall huvudsakligen ägna mig åt den frågan. Den är inte ny på något sätt, utan kammarens ledamöter har hört argumenten år efter år. Det har varit en diskussion i stort sett varje år om hur det skall förhålla sig. Folkpartiet har under många år hävdat att avsättningar till vinstandelar inte är en löneförmån utan en del av vinsten som de anställda inte kan göra anspråk på, utan den är helt beroende av hur företaget sköts, vilken vinst som finns vid utgången av verksamhetsåret, osv. Riksdagen har också tidigare beslutat att skatt på vinstandelssystem inte skall utgå. Socialdemokraterna har, som kammarens ledamöter vet, envist hävdat motsatsen, vilket inneburit att beskattningen har återinförts. Situationen på arbetsmarknaden är i dag sådan att alla stenar måste vändas på när det gäller att hitta nya vägar till fler arbeten. Vi behöver fler företagare, inte färre. Vi behöver fler företag som går bra, inte färre. Vi behöver kraftfulla expansiva företag som skapar tillväxt och som behöver fler anställda. Vi behöver inte högre skatter, men väl fler skattebetalare. Allt måste göras för att stimulera människor, oavsett om de är anställda eller företagare, till ett större ansvar och ett större intresse för sina företag. Vi i Folkpartiet har bekämpat tanken på att vinstandelssystemen handlar om en förtäckt lön som kan utgå årligen till alla anställda. Vi finner det därför både märkligt och olyckligt att Socialdemokraterna blandar ihop vinstandelssystemen med lön. I vinstandelssystemen är insatserna insatta i företaget. De medlen kan inte tas ut när som helst. Det är alltså inte fråga om en lön och detta har heller inte att göra med de lönejusteringar som tidigare gjorts i verksamheten. Om vi skall nå upp till ökad sysselsättning krävs det kreativa konstruktiva medarbetare i alla företag. Jag skulle vilja fråga Siw Wittgren-Ahl: Vad är skälet till denna återställare? Anser ni socialdemokrater att avsättningar till vinstandelssystem är en lön och att de skall beskattas som en sådan? Det gäller då både socialavgifter och skatter. Är det inte bra med goda medarbetare i företagen som kan medverka till en uppbyggnad, en stabilitet och en utveckling som ger tillväxt och möjligheter till fler sysselsatta? Och är det då fel att dessa kreativa medarbetare får del av vinsten genom avsättning till vinstandelar, under förutsättning att företaget genererar en vinst? Herr talman! Vi behöver fler starka livskraftiga företag som kan häva oss ur krisen. Det går inte att tro att vi politiker har lösningen. Jag skulle vilja höra åtminstone ett skäl till att ni socialdemokrater blandar ihop avsättningen av medel till vinstandelar med löner. Jag vill också fråga er i Vänsterpartiet och Miljöpartiet vad det är för fel på vinstandelssystem. Varför är ni i Vänstern, ni säger er ju vilja satsa på småföretagen, avvisande till en stimulans för dem som arbetar och utvecklar företagen? Där finns sannolikt många av framtidens småföretagare. Skall vi då inte uppmuntra dem, eller handlar er politik alltid om att skatta ihjäl både företag och människor? År efter år diskuteras frågan om vinstandelssystem. Man får då en känsla av att vissa av riksdagens politiker inte har förstått hur illa ute Sverige är. Arbetslöshetskrisen löses inte av den nuvarande regeringen. Det har vi sagt många gånger och det är bara att konstatera att det är så. Arbetslöshetskrisen kan enbart lösas av kreativa människor, som i samverkan med företagen och deras anställda stimulerar till effektivare system. Krisen löses inte heller genom högre skatter och ökade avgifter. I stället måste vi skapa en vilja till nytänkande och till satsningar, inte minst på företagens anställda. Då är det inte rimligt att ta ut skatter och avgifter på vinstandelar. Herr talman! Som Åke Sundqvist sade har vi ett särskilt yttrande om egenavgifter. Folkpartiets åsikt i den frågan är att egenavgifterna skall harmoniera med den ersättning som man får från sjukförsäkringssystemen. Allt därutöver är en dold skatt och skapar enbart en misstro mot sjukförsäkringssystemet. Det finns uppenbara skäl att se över egenavgiftssystemet - och vi hoppas att så sker - och att se till att det inte är fråga om en dold skatt, som det ju för närvarande är. I stället måste det verkligen få handla om att avgifter skall harmoniera med förmåner. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservation 1.

Herr talman! I dagens betänkande har Vänsterpartiet en reservation och två särskilda yttranden. Betänkandet är föranlett av motioner väckta under allmänna motionstiden. Bl.a. finns det motioner om att minska övertidsuttaget. Ett av våra särskilda yttranden tar också upp den frågan. Det handlar om att ta ut högre arbetsgivaravgifter vid övertidsarbete. Vårt absolut största problem i dag är ju arbetslösheten. Vi är väl många som instämmer i målet att halvera arbetslösheten fram till år 2000. Hittills insatta åtgärder har inte visat sig vara tillräckliga. Ett fenomen i dag är att människor som har arbete många gånger arbetar väldigt mycket. Det handlar alltså om arbete utöver den ordinarie arbetstiden. I flera fall kan detta te sig märkligt, då vi befinner oss i en situation med hög arbetslöshet. Det har tid efter annan gjorts beräkningar på hur många arbetstillfällen som övertidsuttaget motsvarar. Siffror som 50 000 60 000 arbetstillfällen har faktiskt nämnts i debatten. För bara någon vecka sedan nåddes vi av rapporter om att andelen ungdomar upp till 25 år som går utan jobb bara växer. Just det att vi har en växande skara unga människor som inte ens får tillträde till arbetslivet och som inte har möjlighet att delta i det sociala liv som arbete och arbetskamrater innebär tycker jag och Vänsterpartiet är väldigt förödande. Det finns också i dag en stor oro hos tonårsföräldrar över dels hur man skall ge råd och stöd vid val av utbildning, dels hur man skall kunna förmedla den framtidstro som är så viktig när det ser ut som det gör i dag. Det är inte meningen att våra unga skall se sig själva som en belastning, men jag är rädd för att det är många som gör det när de tvingas ta bidrag för sin försörjning och när de känner att det egentligen inte finns någon plats för dem i dag på arbetsmarknaden. Att komma till rätta med det höga övertidsuttaget löser naturligtvis inte problemen, men det är en åtgärd av många som behövs för att vi skall kunna minska arbetslösheten. Arbetstidskommittén har tittat på frågan om övertid och funnit skäl att lämna förslag om att begränsa övertiden. Man vill skärpa arbetstidslagens övertidsbegränsning från 200 till 100 timmar per år. Detta synsätt har Vänsterpartiet instämt i, men vi vill inte som Arbetstidskommittén införa någon form av kvittningsrätt. Inom Arbetstidskommittén har man däremot inte tagit upp frågan om en eventuellt höjd arbetsgivaravgift över det s.k. taket. Vänsterpartiet har vid flera tillfällen tagit upp frågan i ett antal motioner. Syftet är naturligtvis att sprida arbetstillfällena till fler. Vi tror att man bättre når sina syften om det finns ett ekonomiskt incitament att försöka hålla nere övertidsarbetet. Herr talman! Sista ordet är förmodligen inte sagt i den här frågan. Arbetstidskommitténs arbete är just nu föremål för beredning. Vi återkommer till diskussionen, och jag tror att vi får se detta som en del i arbetet att bekämpa arbetslösheten. Detta är ett sätt att skapa arbete åt fler, även om inga nya arbetstillfällen skapas. Herr talman! När det gäller de allmänna egenavgifterna har Vänsterpartiet en reservation och ett särskilt yttrande. Jag har under en ganska lång tid framfört kritik mot egenavgifterna, och när jag läser betänkandet ser jag att inte bara vi utan också andra partier är kritiska till det här systemet. Till att börja med kanske man skall ställa sig frågan vad egenavgifter egentligen är för någonting. Det kallas för en avgift, men pengarna öronmärks egentligen inte för sitt ändamål. Enligt mitt sätt att se är detta egentligen att betrakta som en skatt. Det har nu också blossat upp en debatt om att sjukförsäkringen visar på ett överskott. Trots det har det fattats beslut om att den allmänna egenavgiften som avser sjukförsäkringen skall höjas ytterligare. Detta skapar naturligtvis förvirring. Problemet med avgifterna är att de är fördelningspolitiskt orättvisa. Eftersom de är utformade på det sättet att inga avgifter tas ut över sju och ett halvt basbelopp, blir det en ren skattelättnad vid högre inkomster. Vänsterpartiet tar i en reservation upp den här frågan och lägger fram förslag om att egenavgifter även skall tas ut över den basbeloppsgräns som nu gäller. Vi kan också, som Sjuk och arbetsskadekommittén har föreslagit, tänka oss att höja förmånstaket till tio basbelopp. Vi är också kritiska till att egenavgifterna har gjorts avdragsgilla. Även det har inneburit en felaktig fördelningsprofil, beroende på att vid inkomster upp till brytpunkter blir värdet av att egenavgifterna är avdragsgilla lägre än vid inkomster mellan brytpunkten och upp till basbeloppsgränsen, som nu är sju och ett halvt basbelopp. Att egenavgifterna är avdragsgilla har också inneburit att kommuner och landsting har gått miste om viktiga skatteintäkter. Det finns nu utfästelser om att frågan om uttaget av allmänna egenavgifter kommer att ses över när Genomförandegruppen har gjort klart sitt arbete. Inom Vänsterpartiet hoppas vi att det verkligen blir på det sättet och att diskussionerna om egenavgifterna i fortsättningen skall utgå från hur vi skall kunna få en bättre fördelningsprofil. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 2. Sigge Godin ställde i sitt anförande två frågor till bl.a. Vänsterpartiet. Han frågade vad det var för fel med vinstandelssystemet. Jag ser absolut inget fel i det systemet. Han påstod också att vårt parti höll på att skatta ihjäl både företag och människor. Jag vill då framföra en del av det vi har tagit upp i vår skattemotion och som gäller de små företagen. Vi vill bl.a. ge de mindre företagen möjlighet till ett investeringsstöd. Vi vill undanta de minsta företagen från att behöva betala sjuklön. Vi vill också befria de allra minsta företagen, dvs. enskilda firmor och handelsbolag, från egenavgifter på inkomster upp till 40 000 kr per år. Detta är något av det som Vänsterpartiet föreslår för att förbättra för de mindre företagen. Jag ser inte detta som ett sätt att skatta ihjäl vare sig företag eller människor.

Herr talman! Det är riktigt att jag tycker att Vänsterpartiet beter sig på det sättet att man gärna vill ta ut skatter, och Marie Engströms anförande visar på att man vill ge investeringsstöd till småföretag. Folkpartiets åsikt är den att om man får göra avsättningar till vinstandelsfonderna är det ofta möjligt att knoppa av verksamheter från storföretag. Människor kan på så sätt lämna det företaget, och de har då en hel del pengar i sina vinstandelar, om de inte beskattas på olika sätt. På det sättet skulle de ha möjlighet att starta egna företag. Vi tycker att det är bättre att företagare hanterar egna pengar än att de alltid skall gå till staten och be att få stöd i olika former. Men, herr talman, det var inte riktigt av den anledningen jag begärde ordet, utan det var snarare med anledning av reservation 2. Där säger Vänsterpartiet att egenavgifterna är en ren skatt. Marie Engström talar om Sjuk och arbetsskadekommittén, och det är alldeles riktigt att Folkpartiet där har en bra modell, i vilken vi redovisar att avgifter är till för att man också skall få förmåner av samma värde. Om vi är överens om att vi vill ha mer av försäkringsmässighet i socialförsäkringssystemen, framför allt i sjukförsäkringen, kan ju Vänsterpartiet ansluta sig till oss liberaler i den frågan. Alla de avgifter man betalar in skall också motsvaras av förmåner. På så sätt får vi en försäkring som är stabil, säker, hållfast och som människor i framtiden kan lita på att den fungerar. Jag tror att det är en bra modell, och jag väntar på att få stöd av Vänsterpartiet i det arbetet.
Herr talman! Jag anser det vara viktigt att vi ser till att skattepolitiken också är fördelningspolitiskt riktig. Anledningen till att vi har skrivit vår reservation är att vi anser att det system vi har i dag inte är fördelningspolitiskt riktigt. Det drabbar låginkomsttagare i alldeles för hög grad och det innebär alldeles för stor lättnad för höginkomsttagare.
Herr talman! Om Vänsterpartiet betraktar egenavgifterna som skatt kan jag förstå ert resonemang. Men vi andra gör inte det. Vi tycker att avgifter skall motsvaras av förmåner. Då kommer man bort från att man skall beskatta människor över förmånstaket. Men ni kanske vill göra det och tycker att det är alldeles utmärkt att ha många skatter. Då vill jag återvända till mitt anförande och säga att jag tycker att ni skattar ihjäl både människor och företag.
Herr talman! Jag tycker att jag på ett ganska klart och tydligt sätt här i kammaren har talat om att Vänsterpartiet inte på något sätt skattar ihjäl vare sig företag eller människor. Vi vill använda skatterna som ett fördelningspolitiskt instrument. När det gäller människor, om vi nu skall skilja på människor och företag, vill vi ta hjälp av grundavdrag. Vi vill ha ett högre grundavdrag vid lägre inkomster och ett lägre grundavdrag vid högre inkomster. Det tycker vi är ett mycket förnuftigt sätt att fördela skatter rättvist.

Herr talman! Först skall jag också tala några ord om egenavgifter. Fast de kallas avgifter fungerar de i princip på samma sätt som en skatt. Det anser jag också. Det är en skatt som infördes för några år sedan och som har höjts mycket kraftigt, så att den kommer att uppgå till nästan 7 % år 1998. Den här skatten har flera nackdelar. Det är en ytterligare skattebelastning på arbete, som är vad vi minst av allt behöver i dagens situation med hög arbetslöshet. Det är dessutom en orättvist utformad skatt, eftersom den i realiteten är regressiv och kraftigt gynnar höginkomsttagare genom att den dels är avdragsgill, dels har ett tak. Miljöpartiet anser att egenavgifterna på sikt bör avskaffas. Vi har presenterat förslag till hur det skall ske, genom en skatteväxling där sänkta arbetsgivaroch egenavgifter finansieras med höjda skatter på energi och miljöutsläpp. Vi anser att en sådan växling bör ske med 25 miljarder kronor inom en treårsperiod och 100 miljarder fram till år 2010. Det skulle leda till att den sammanlagda skattebelastningen på arbete kan sänkas med upp till 12 procentenheter, vilket skulle vara ett väsentligt bidrag till att göra det mer attraktivt för arbetsgivare att anställa fler människor. Även den som inte utan vidare ställer upp på vårt förslag om en sådan skatteväxling borde dock, tycker jag, kunna ta till sig vår andra reservation i betänkandet. Den handlar om något som kan tyckas vara en mindre fråga, men som både pedagogiskt och administrativt ställer till problem i dag. Det är den uppdelning vi har av arbetsgivar och egenavgifterna på en rad olika delposter för sjukförsäkring, arbetslöshet, pensionering, m.m. Ursprungligen kanske den här uppdelningen fyllde en funktion genom att man hade olika slags fonder dit man slussade de här olika pengarna. I dag, med det nya budgetsystemet, har den här specialdestineringen upphört, och alla pengar går rakt in i statskassan och delas sedan ut därifrån efter de beslut om regler för olika försäkringar som riksdagen har antagit. Nu har den här uppdelningen lett till väldigt tokiga konsekvenser. T.ex. ger de avgifter som kallas för sjukförsäkringsavgifter ett överskott på uppåt 35-40 miljarder i år. Vi är också medvetna om att vi har ett stort underskott i arbetslöshetsförsäkringen. Det här är naturligtvis mycket svårt att förklara för folk, särskilt som man minskar möjligheterna att sjukskriva sig genom olika regler. När det gäller ett vanligt förekommande arbete på arbetsmarknaden kan man inte sjukskriva en person som i och för sig inte kan sköta sitt eget jobb. Den personen hamnar mellan stolarna, som vi har talat om i vårt utskott många gånger. Vårt förslag är att riksdagen borde uppmana regeringen att återkomma med ett förslag där man slår ihop de flesta av de här avgifterna till en post. Det skulle vara en anpassning till hur det faktiskt fungerar med det nya budgetsystemet, där vi inte har några specialdestinerade inkomstkällor. Och det skulle säkert också innebära en administrativ förenkling i många olika sammanhang som man kunde spara en del administrationskostnader på. Jag vill yrka bifall till reservation 3 under mom. 4. När det gäller vinstandelsstiftelserna har vi stött regeringens förslag. Vi tycker att det är riktigt att man tar en del skattepengar här också. Vi anser inte bara att det skall vara en förenlighet mellan det man betalar in och det man får ut, utan vi anser också att skatterna har en viktig fördelningspolitisk funktion. En stor del av skatterna skall användas till det. Vi kan inte komma och säga att vi skall få ut precis det vi har satt in. Pengarna måste fördelas till de människor som har litet eller inget.

Herr talman! Inledningsvis vill jag yrka bifall till fyrpartireservationen nr 1 beträffande vinstandelssystem. Men jag har inget behov av att upprepa de argument som redan har framförts för den här reservationen av Åke Sundqvist och Sigge Godin. Jag behöver inte ta upp tid med det. Jag vill snarare, herr talman, tala om det som vi har tagit upp i det särskilda yttrandet nr 2. Det gäller mom. 3, de allmänna egenavgifterna, som förvisso också har avhandlats en hel del i de tidigare inläggen. Detta särskilda yttrande stöds av tre partier. Till grund för det ligger en kristdemokratisk motion med ett yrkande om att tillsätta en parlamentarisk utredning för att se över hela egenavgiftssystemet. I den här motionen har vi kritiserat det sätt på vilket uttag och användning av egenavgifter har utvecklats under den socialdemokratiska regeringstiden sedan 1994. Vi vet alla att det samlade avgifts och skatteuttaget är mycket högt i Sverige. Det finns få människor i dag som hävdar att de rena skatterna kan ökas mer än som redan har skett. Där finns även från regeringspartiet en mycket stor försiktighet. Man ser inte längre höjningen av skatter som lösningen på alla problem. Samtidigt som man inser att det rena skattetrycket är så högt att vi inte kan öka det särskilt mycket mer, verkar det som om man utan att blinka höjer egenavgifter år efter år. Man ser inte sambandet och behovet av att balansera även avgifterna mot skattetrycket och faktiskt erkänna att det finns någonting som vi kan kalla ett totalt skatte och avgiftstryck. Det kan vi inte heller gå över utan att skada ekonomins funktionssätt på ett mer eller mindre allvarligt sätt. När det gäller egenavgifterna är det stora problemet dels att man håller på och höjer, dels att man inte renodlar och inte har ett samband mellan avgifter och förmåner. Egenavgifter skall naturligtvis användas till enbart det de är till för. Som dold skatt är de inte fördelningspolitiskt bra. Här missgynnas låg och medelinkomsttagare. Höginkomsttagare gynnas i stället. Avdragsrätten gör också att kommunernas och landstingens skatteintäkter minskar. Man får alltså mindre skattepengar till angelägna verksamhetsområden som kommuner och landstingen har. Vård, omsorg och skola är de allra viktigaste. Här har det alltså rått ett mycket tungt ekonomiskt läge för kommuner och landsting. Det är alltså egentligen dold skatt det är frågan om - avgifterna är inte riktade. De används till helt andra ändamål än vad de ger intryck av. Det är nästan ironiskt att samtidigt läsa i utskottsbetänkandet att även majoriteten och regeringspartiet anser att det för förtroendet för socialförsäkringssystemet är viktigt att pengarna används för de angivna ändamålen. Ja, vad skall man säga. Att upprätta sambandet mellan olika förmåner och de avgifter som finansierar dem är också viktigt. Den socialdemokratiska regeringen undergräver alltså människors förtroende för socialförsäkringssystemet med öppna ögon. Det är inte så att man inte inser vad som bidrar till att upprätthålla förtroendet. Det gör man, teoretiskt sett, och man skriver t.o.m. ned det, men man svarar inte mot de krav som man själv formulerar i svart på vitt. Detta är mycket märkligt. Statens inkomster och utgifter säger man också i betänkandet skall redovisas på ett tydligt sätt. Därav den renodling inom trygghetssystemen som vi också har stött på ett tydligt sätt och som större delen av oppositionen har stött. Men här finns en bristande konsekvens och en bristande insyn om att man måste balansera avgifterna mot skattetrycket. Allt det här som gäller avgifterna till sjukförsäkringen har sin grund i en principvidrig avgiftsväxling genom en överenskommelse hösten 1994 mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Det var alltså vänstersvängen som låg bakom det här. Pengar från avgifter som behövdes till arbetslöshetsförsäkringen kunde man inte fördra av ideologiska skäl och växlade därför om till sjukförsäkringsavgift i stället. Pengar som gick dit där underskotten var stora tog man bort för att föra över dem dit där överskotten växer. Detta är verklighet i Sverige i dag - det är inte i Grönköpings Veckoblad vi läser det här. Jag hoppas att Vänsterpartiet i dag ångrar denna uppgörelse. Märkligt är att Centerpartiet i stället står och stöder detta. Har man verkligen svalt detta med hull och hår? Ja, det är mycket märkligt. Varför blev det ingen reservation av det här då, med ett direkt krav, rakt upp och ned, just nu, på denna parlamentariska utredning? Därför att Genomförandegruppen sitter och jobbar bl.a. med egenavgiftsfrågorna. Och även om vi kristdemokrater egentligen är väldigt ivriga och otåliga här är vi beredda att invänta Genomförandegruppen och dess arbete. Men sedan måste inte bara en liten översyn göras utan en stor parlamentarisk utredning.

Herr talman! I detta betänkande behandlas en motion från den allmänna motionstiden 1994 97. Samtliga berör lagen om sociala avgifter. Jag yrkar avslag på samtliga reservationer och bifall till hemställan i betänkandet. För nästa år, 1998, kommer arbetsgivaravgiften att sänkas till 29,22 %. Avgifterna för egenföretagare blir På inkomst av passiv näringsverksamhet som inte grundar rätt till socialförsäkringsförmåner betalas särskild löneskatt. Sådan löneskatt betalas även på lön eller annan ersättning till arbetstagare som är 65 år eller äldre vid årets ingång. Enligt lag om särskild löneskatt på pensionskostnader skall den som utfärdar en tjänstepension betala motsvarande avgift på kostnaden för pensionsutfästelsen. Har man inkomst av anställning eller annat förvärvsarbete som är pensionsgrundande betalar man allmänna egenavgifter i form av pensionsavgifter och sjukförsäkringsavgifter. Innevarande år uppgår pensionsavgiften till 1 % och sjukförsäkringsavgiften till 5,95 %. Eftersom jag och Åke Sundqvist inte hade samma siffror på detta undrar jag vad Åke Sundqvist grundar sina siffror på. De allmänna egenavgifterna beräknas på inkomster som inte överskrider I två av motionerna framförs åtgärder som syftar till att begränsa övertidsuttaget genom att använda de sociala avgifterna som ett styrmedel. I den ena motionen föreslås ett tillkännagivande om att fördubbla arbetsgivaravgifterna för varje övertidstimme. Enligt motionärerna skulle en sådan åtgärd minska övertidsarbetet och därmed leda till nyanställningar. I den andra motionen begärs en utredning om differentierade arbetsgivaravgifter. Motionärerna anser att lägre avgifter på normal arbetstid och högre på övertidsarbete bör införas i syfte att öka antalet arbetstillfällen. Att komma till rätta med arbetslösheten är en av de viktigaste utmaningarna som vi står inför, och alla uppslag och idéer måste beaktas. Arbetsmarknadsutskottet har i sitt av riksdagen godkända betänkande 1995/96:AU9 behandlat ett motionsyrkande om att taket för tillåtet övertidsuttag omedelbart skulle sänkas. Enligt motionärerna borde dessutom en extra arbetsgivaravgift införas på all övertid och mertid. Yrkandet avstyrktes med hänvisning till att övertidsfrågan var föremål för utredning, precis som Marie Engström sade förut. Arbetstidskommittén föreslår att man sänker gränsen för övertidsuttag till 100 övertidstimmar per kalenderår. Däremot har man inte behandlat något förslag rörande arbetsgivaravgifter på övertidsarbete. Men utskottet konstaterar att förslaget om att begränsa antalet övertidstimmar för närvarande är föremål för beredning inom Regeringskansliet och att resultatet av detta måste avvaktas. Herr talman! En viktig tankegång bakom den nuvarande skattelagstiftningen var att alla typer av förvärvsinkomst skulle behandlas likformigt. Därför infördes den 1 januari i år särskild löneskatt på bidrag som arbetsgivare lämnar till vinstandelsstiftelse. I de fall inkomsterna grundar rätt till socialförsäkringsförmåner tas socialavgifter ut. Beträffande inkomster som inte grundar rätt till sådana förmåner begränsas uttaget till en särskild löneskatt. Det finns likheter mellan överföringar till vinstandelsstiftelser och avsättningar till pension, för vilka det tas ut särskild löneskatt. Det är svårt att veta hur mycket av de utbetalda medlen från vinstandelsstiftelserna som har sin grund i den anställdes eget arbete respektive värdestegringen på andelen. Mot denna bakgrund infördes en särskild löneskatt på bidrag som en arbetsgivare lämnat till en vinstandelsstiftelse. Enligt utskottet bör riksdagen vidhålla sin bedömning att särskild löneskatt skall tas ut på bidrag till vinstandelsstiftelse. Schyman m.fl. från Vänsterpartiet begär ett tillkännagivande om egenavgifterna: Avgifter skall tas ut även på inkomster över 7,5 basbelopp och skall inte vara avdragsgilla vid taxeringen. I båda motionerna pekas på angelägna frågor gällande egenavgifterna som ligger till underlag för diskussionen i den s.k. Genomförandegruppen. Sjuk och arbetsskadekommittén har presenterat förslag med innebörd dels att basbeloppstaket avseende förmåner skall höjas från 7,5 basbelopp till 10 basbelopp, dels att taket för allmänna egenavgifter skall slopas helt. Kommitténs betänkande är föremål för beredning inom Socialdepartementet, och Genomförandegruppen har ännu inte slutfört sitt arbete med det reformerade ålderspensionssystemet. I avvaktan på dessa slutbetänkanden avstyrker utskottet bifall till motionerna. Herr talman! I en motion från Miljöpartiet föreslås sänkta arbetsgivar och egenavgifter samt att man skall slå ihop arbetsgivaravgifterna till en inkomstpost. Avgifternas tidigare koppling till speciella ändamål har enligt motionärerna i stort sett försvunnit i det nya budgetsystemet. Motionärerna anser att man inom ramen för en skatteväxling borde höja energioch råvaruskatter och sänka skatterna på arbete och arbetsgivaravgiften. Sänkningen bör ske med totalt Vad gäller sänkta arbetsgivaravgifter inom ramen för en skatteväxling noterar utskottet att Skatteväxlingskommittén i sitt slutbetänkande Skatter, miljö och sysselsättning har uttalat att en växling mellan miljö och energiskatter och skatt på arbete kan vara ett viktigt redskap såväl i omställningen till ett mer ekologiskt hållbart samhälle som för att bekämpa arbetslösheten. Kommitténs betänkande är för närvarande föremål för remissbehandling. Utskottet anser att resultatet av denna och av regeringens beredning av frågan om skatteväxling bör avvaktas. Med detta, herr talman, yrkar jag än en gång avslag på reservationerna och bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Siw Wittgren-Ahl nämnde många procentsiffror i sitt inlägg, men jag håller mig till de faktiska kronor och ören som det gäller. Bara i år betalar löntagare och arbetsgivare in 25 miljarder mer i sjukförsäkringsavgifter än vad som kommer att betalas i form av sjukpenning och ersättning från föräldraoch tandvårdsförsäkringen. Redan nästa år är vi uppe i 38 miljarder kronor, och vid sekelskiftet 45 miljarder kronor. Det är alltså belopp i samma storleksordning som vi i dag betalar i försvarskostnader. Jag skulle vilja ha en kommentar till detta av Siw Wittgren-Ahl. Arbetsgivarna har ju redan tagit på sig ett större ekonomiskt ansvar i form av sjuklöneperioden, och det finns just inga tecken på att man tänker sänka arbetsgivaravgiften i förhållande till det åtagande som görs. Vi har i dag också lägre antal sjukdagar än vi hade tidigare, men det syns inte i form av en lägre arbetsgivaravgift. Därför blir man fundersam över vad regeringen sysslar med.
Herr talman! Jag ställde min fråga mot bakgrund av att det står i betänkandet att sjukförsäkringsavgiften i år uppgår till 4,95 %, men Åke Sundqvist sade att den uppgår till 5,95 %. I dessa sammanhang är ju 1 % rätt mycket. Det finns inte heller någon reservation från moderaterna på den punkten. Att vi har olika syn på skatteuttaget är väl en sak, men enligt vad jag minns fick arbetsgivarna från början ungefär 3 miljarder i kompensation för att man införde arbetsgivaransvaret i sjuklöneperioden. Lägger man till att det är rätt många som inte är sjuka så mycket har väl förlängningen kompenserats väl ur arbetsgivarsynpunkt, så det kan ju inte vara några problem.
Herr talman! När det gäller egenavgifterna måste Siw Wittgren-Ahl ha missuppfattat mig. Jag har sagt att 1997 är avgiften 4,95 % och att 1 % ytterligare avgift tillkommer 1998. Jag är litet förvånad över att Siw Wittgren-Ahl nonchalerar den överfinansiering som finns i det hela. T.o.m. statssekreteraren som har ansvaret för sjukförsäkringsfrågorna, Knut Rexed, säger att detta är rörigt. Han skulle vilja ge det ett annat namn. Han vill alltså ha en större planhalva att sprida pengarna på. Det är kanske litet grand iögonfallande att det blir så stora överskott i sjukförsäkringen. Har Siw Wittgren Ahl någon kommentar till detta?
Herr talman! Jag blir glad över att Åke Sundqvist läser våra tidningar också. Hur man skall hantera egenavgifterna är ju föremål för beredning inom Finansdepartementet - det är sant. Men det är ju inte så att det finns för mycket pengar i systemet. Snarare är det ett underskott på socialförsäkringen, om man räknar med alla utgifter som finns i systemet.
Herr talman! Jag skall inte ägna mig åt egenavgifterna - Rose-Marie Frebran har mycket målande beskrivit schackrandet med dem, och jag förutsätter att det blir en ny tingens ordning ganska snart - det går ju faktiskt inte att hålla på på det här sättet. Det finns inget som helst förtroende för sjukförsäkringen och socialförsäkringarna över huvud taget när man inte vet vart ens pengar tar vägen. Har man väldigt låg inkomst misstror man naturligtvis hela systemet. Men Rose-Marie Frebran har beskrivit det väldigt bra. Herr talman! Jag tog i mitt anförande upp några frågor om hur det kan komma sig att ni socialdemokrater betraktar avsättning till vinstandelar som en förvärvsinkomst, som ni säger. Jag skulle vilja ha ett förtydligande. Hur kan det komma sig att ni gör det? Det är ju ingen självklarhet att man år efter år kan göra avsättningar. Det har ju hela tiden att göra med om det blir någon vinst i företaget. Nu talar ni i ungefär samma termer som vi andra här i kammaren och säger att det är så viktigt att man stimulerar företagen och kreativiteten och att det skapas nya jobb och blir fler småföretagare. Men i det här fallet verkar ni ju tvärtemot det: att arbetstagarna skall få en känsla för det företag där de jobbar, att det skall vara viktigt att vara kreativ och göra goda insatser. När de sedan lyckas avsätts en del av vinsten. Då missunnar ni dem det genom att både beskatta den och ta ut avgifter. På vilket sätt resonerar ni när ni säger att det här är ungefär som en löneinkomst? Det går inte att förhandla fram de här pengarna. Inget fack i världen har tänkt sig det. Man har bara konstaterat att det går att avsätta de här pengarna om det vill sig väl, men finns det ingen vinst så finns det ingen.
Herr talman! Vi tycker att all inkomst skall beskattas lika. Sigge Godin säger att det inte är någon självklarhet hur mycket man skall avsätta och att man skall göra detta för att uppmuntra arbetstagare. Är det en uppmuntran, eller är en löneförmån?
Herr talman! Det är ingen löneförmån. I sådant fall hade facken förhandlat fram den förmånen. De är väldigt väl insatta i vad det finns för möjligheter att ta ut löner, osv. De förhandlar till sista öret - alltid! Jag har inte träffat någon facklig förtroendeman som har sagt: Vi avstår från att ta ut några kronor i timmen, därför att de pengarna sedan sätts av i vinstandelar. Ingen har sagt det, och inget fack skulle våga tänka den tanken över huvud taget. Det är alltså ingen löneförmån. Detta är en avsättning som görs om företaget har gått väldigt bra. Om man har varit duktig att jobba i företaget, om man är stimulerad i sina arbetsuppgifter och har en bra avsättning för det man producerar blir det kanske en vinst, och då kan man ta en del av den och sätta av till vinstandelar. Men tala inte om dessa pengar som lön - då hade facket intecknat dem för länge sedan. Fråga dem i morgon, när de öppnar kontoren!
Herr talman! Om det då är en belöning, Sigge Godin, så måste väl den beskattas - man får ju ut en inkomst sedan.
Herr talman! Jag har naturligtvis en del frågor till Siw Wittgren-Ahl. Rose-Marie Frebran heter jag för resten själv. Sundqvist fick vi en ny uppgift. Siw sade att egenavgiftsfrågan är föremål för beredning inom regeringen nu. Motiveringen i betänkandet till att man inte nu skall tillsätta någon utredning är ju att Genomförandegruppen skall jobba färdigt. Redan tidigare har man sagt att man kan finna skäl att överväga hur man skall ha det med det samlade uttaget. Man har alltså förutskickat en avgiftsöversyn - detta redan i vårpropositionen 1995. Någon annan anledning till att avslå motionen har inte framkommit i betänkandet. Därför vill jag fråga hur det är med den nya uppgiften. Bereds frågan om egenavgifterna i Regeringskansliet just nu?
Herr talman! Frågan om egenavgifterna bereds i den kommitté som jobbar. Man diskuterar precis det som några av er har tagit upp, dvs. att vi har obalans i sjukförsäkringssystemet och att det är viktigt att medborgarna vet vad pengarna går till. Det har man talat om. Ni tar upp frågan nu, men den har faktiskt varit uppe tidigare. Man tittar på frågan. Den diskuteras på fler ställen.
Herr talman! Det är inte så tydliga svar. Att Genomförandegruppen arbetar innebär inte att frågan bereds av Rexed eller någon annan i Regeringskansliet. Varje utredning är ju en självständig myndighet. Vi får ändock hoppas att inställningen är positiv framöver till att vi verkligen får en ordentlig översyn av egenavgifterna. Man har tidigare förutskickat att man kan vara öppen för det. I den senaste repliken kom litet självkritik ändå fram. Det finns uppenbarligen en viss förståelse för att människor tappar förtroendet för socialförsäkringssystemet när det är som det är. Visst känns det märkligt att läsa att regeringsföreträdarna uttalar sig om vad det är som skall upprätthålla förtroendet och sedan gör på ett helt annat sätt. De använder inte pengarna till det de är till för. Andra direkta skattepengar får gå rakt in och finansiera andra underskott som finns inom statskassan. Varför höjer ni avgifter hellre än skatter? Det skulle jag vilja veta.
Herr talman! Rom byggdes ju inte på två dagar. Att sanera budgeten efter den borgerliga regeringen har inte varit det enklaste. Nu är vi där att vi kan ta tag i de frågor som vi måste ta tag i.

Herr talman! Dagens betänkande om äldreomsorg innehåller ett antal angelägna motioner som syftar till förbättringar av olika slag för de äldre. Vi moderater har åtta reservationer varav sju tillsammans med de övriga borgerliga partierna i olika konstellationer. Vi står självfallet bakom samtliga reservationer, men jag nöjer mig med att yrka bifall till reservation nr 1 för att spara kammarens tid. Herr talman! Vi kan konstatera att det på många håll i vårt land bedrivs ett intensivt utvecklingsarbete för att förbättra äldrevården och att det finns inrättningar av olika slag med ett mycket gott omhändertagande av de äldre. Men det återstår tyvärr alltför många problem som behöver en snabb lösning. Gamla människor är gamla och har en begränsad tid kvar. Det hastar alltså med insatserna för att avhjälpa bristerna. Man kan varje vecka - ja, ibland dagligen - läsa rubriker i dagstidningarna som t.ex.: "Äldre på sjukhem får fel mediciner", "Läkarna trodde inte sina ögon när de fick se Marita, 81", "Missnöje med ädelreformen", "Signe vill inte berätta för sina närmaste om hur det är att vara gammal i Sverige." I Boråstidningen läste jag i torsdags följande rubrik: "Döende ligger helt ensamma". Underrubriken löd: "Situationen inom äldrevården är ohållbar". Enligt Socialstyrelsens slutrapport om ädelreformen kvarstår också en mängd brister och problem. Detta har föranlett regeringen att tillsätta vissa utredningar, vilket vi hälsar med tillfredsställelse. Utredningar tar emellertid sin tid, och vi moderater anser att mycket skulle kunna göras omedelbart. En av utredningarna handlar om bemötande av äldre. Britta Rundström, särskild utredare, har nyligen lagt fram ett delbetänkande med titeln Rätt att flytta - Hon tar där upp betydelsen av begreppen självbestämmande, integritet, trygghet och värdighet. Hon konstaterar: Mina erfarenheter under detta inledande skede av utredningsarbetet har emellertid medfört att jag många gånger även tvingats notera avståndet mellan begreppens teoretiska innebörd och deras tillämpning i vardagen. Hon skriver vidare att det handlar om det medvetna valet av en humanistisk människosyn och respekten för människovärdet. Detta måste konkretiseras och försvaras, hävdar hon. Visst är det så! De teoretiska begreppen måste omsättas i praktisk handling, något som visat sig svårt och ibland innebär en lång process för de inblandade. Ett sätt att förkorta den processen tror vi är att ge äldre en verklig valfrihet genom att erbjuda alternativ vård och omsorg inom alla områden. Alternativa vårdformer som uppfyller rimliga kvalitetskrav måste ges samma rätt som offentligt bedriven verksamhet. Konkurrens och valfrihet innebär att olika flexibla lösningar prövas. Därmed påskyndas utvecklingen och goda exempel kan inspirera och bli föredömen. Under senare år har den alternativa omsorgssektorn ökat, men den är fortfarande endast en mycket liten del av den totala äldreomsorgen. I Borås drivs sedan några år tillbaka Blombacka. Blombacka består av 35 lägenheter, restaurang, dagcenter och ett hemtjänstdistrikt med ca 30 pensionärer. En utvärdering av entreprenaden lämnades i mars månad detta år. Vårdtyngden beskrivs med att hälften av pensionärerna inte klarar att komma till den närbelägna vårdcentralen utan måste ha hembesök av läkare. I personalstyrkan ingår fler undersköterskor än på andra jämförbara hem i Borås. Enkäter med de boende, anhöriga, personal, PRO, läkare m.fl. gav enbart positiva omdömen. I anbudsunderlaget fanns i målbeskrivningen begreppen helhetssyn, normalisering, kontinuitet, flexibilitet och närhet. Samtliga mål var väl uppfyllda. Trots den mycket positiva bild som konstaterats kan man notera att SKAF-ordföranden i princip säger nej till entreprenader. Den lokala SKAF representanten hade emellertid ändrat sin tidigare negativa uppfattning och var nu positivt inställd. Det är tydligen så att man måste komma i mycket nära kontakt med alternativ för att ändra vad jag uppfattar som förutfattade meningar. Intressant att notera i sammanhanget är utredaren "Som tidigare kommunalanställd med lång erfarenhet av kommunens verksamhet har detta uppdrag engagerat mig lite extra. Jag har haft en sorts grundinställning, att verksamheter inom vård och omsorg inte bör lämnas ut på entreprenad. Jag har under arbetets gång blivit mer och mer intresserad av att söka se vad det är som gör att entreprenaden på Blombacka fungerar så positivt, och vad som hindrar kommunen att få samma stämning, självständighet och engagemang hos personalen." Kostnaden per hemtjänsttimma 1996 var för kommunen 181 kr, eller något högre. Blombackas kostnad var ca 157 kr. Kommunens totala besparing blev därmed 400 000-450 000 kr per år. Detta är alltså ett kvalitetsmässigt mycket gott alternativ som innebär en ökad valfrihet och ökat självbestämmande för den enskilde och personalen samt en kostnadsbesparing för kommunen. Herr talman! Vi har i vår motion De äldres situation i det moderna Sverige framfört en mängd konkreta förslag till förbättringar för de äldre. Jag har här nu relativt utförligt beskrivit Blombacka, därför att jag tror att alternativen är det snabbaste sättet att åstadkomma goda förändringar inom äldrevården. Minskad byråkrati och kortare beslutsvägar innebär flexibilitet och ökat ansvarstagande för personalen. Kreativiteten ökar. Nya vägar prövas, och omsorgen om vårdtagarna förbättras därmed. Vi menar att välfärdspolitiken måste bygga på den enskildes val och att resurserna skall följa den enskilde. Därmed kombineras valfrihet med det gemensamma ansvaret. De äldres behov och medbestämmande sätts i centrum. Vi föreslår därför att en allmän hälsoförsäkring införs samt en vårdgaranti som garanterar alla en god vård i rimlig tid. Den vårdgaranti som infördes av den borgerliga regeringen har nu ersatts av en besöksgaranti, och 68 000 patienter väntar för närvarande på behandling och vård. Det är en orimlig situation. Det stora flertalet äldre önskar enligt alla utredningar bo hemma så länge som möjligt. Det valet måste bli praktiskt möjligt. Vi anser att de som har rätt till hemtjänst skall få en "hemtjänstpeng" så att de kan välja den hjälp som behövs. En effektivt fungerande rehabilitering och en väl utvecklad dag och hemsjukvård är också nödvändig liksom avlösningsoch växelvårdsplatser. Det informella arbetet, som utförs av anhöriga, och olika insatser av ideella organisationer måste stödjas. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt den växande gruppen av äldre invandrare. Vi anser att de äldre skall ha lagstadgad rätt till valfrihet vad gäller hemtjänst, dagverksamhet och särskilda boendeformer. Vårdkedjan måste också förbättras. Sjuka äldre människor vårdas ofta av flera vårdgivare. Brister i information och ansvarsfrågor har påtalats. Vi föreslår därför ett huvudmannaskap för äldrevården och omsorgen som kan sammanföras och ligga hos primärkommunen. Därmed tydliggörs ansvaret, och kommunikation och dokumentation förbättras. Herr talman! Vårdarbetet med äldre ställer i dag stora krav på personalen. Medicinsk teknik och nya behandlingsmetoder har positivt förändrat vården, och omvårdnadens betydelse har uppmärksammats. Som en konsekvens av detta måste utbildningen i fortsättningen ses över för att man skall kunna hålla jämna steg med utvecklingen. Ett område som jag särskilt vill peka på är vård i livets slutskede. Den palliativa vården måste kunna bedrivas såväl i hemsjukvård som i dagsjukvård och på sjukhus. Kunskap om smärtlindring är en väsentlig del för att man skall kunna utöva en god palliativ vård. Den kunskapen är i dag icke tillräcklig, och smärtlindring praktiseras inte i önskvärd omfattning. Till sist vill jag citera en punkt ur WHO:s rekommendation om palliativ vård: Samma goda omhändertagande skall självklart givas den person som går från livet som den som går till.

Herr talman! Min mor är en tunn liten bräcklig dam i 85-årsåldern. Eftersom hon har drabbats av stroke ett antal gånger minns hon inte så mycket längre. Hon är nästan helt bunden vid sin rullstol. Varje gång när jag, så ofta jag hinner, kommer och hälsar på henne blir hon naturligtvis glad. Hon gråter en liten skvätt. Hon har inga problem med att känna igen oss i familjen, men hon blandar för det mesta ihop våra namn och vilka vi är. Hon bor på ett sjukhem som drivs på entreprenad av ett dotterbolag till HSB, som heter Grannskapsservice. Det är det senaste och modernaste man kan tänka sig. Hon har en egen liten lägenhet som är utrustad med ett stort och ljust dusch och toalettrum och ett litet pentry där vi kan koka vårt kaffe när vi kommer på besök. Där finns också en mycket trevlig och kompetent personal som gör allt den kan och hinner för att göra livet så gott som möjligt för dem som bor på sjukhemmet. Det är bra med maten, och man kan äta tillsammans i en mycket vackert möblerad miljö. Man kan se på TV tillsammans i ett ljust, vackert vardagsrum med en kakelugn. Min mamma vet inte vad någon i personalen heter, men det tycks inte bekymra henne. Mamma har alltid varit mycket mån om sitt yttre. Hon har alltid varit ren och proper. Hon har alltid varit mycket aktiv och gått och rört sig mycket. Precis som alla andra har hon trivts bra med vissa personer och mindre bra med andra. Allt detta har hon kvar. Trots ålder och sjukdom tycker hon om att vara prydlig, klä upp sig litet och vara snygg i håret. Att få hjälp med att gå några steg, trots att det är ansträngande, ger glädje och något att prata om med oss och med andra som bor på sjukhemmet. Men alltför sällan finns det någon som har tid att ge henne den möjligheten. Att få komma ut en stund, gå en promenad och få litet sol gör livet mycket lättare. Men det blir inte särskilt ofta, nästan bara någon gång när vi anhöriga kommer dit. Ibland är hon ledsen och gråter. Vi har sett att det finns ett samband med vem i personalen som tjänstgör just vid det tillfället. Vi förstår att personkemin inte alltid heller fungerar för den som är gammal och glömsk. Om man dessutom känner sig utlämnad blir det naturligtvis inte lättare. Vid sådana tillfällen händer det att hon säger: Det kan väl inte vara så långt kvar, eller vad tror du? Min kära mammas situation är inte unik. Den är på flera sätt typisk för många tusen äldre inom äldrevården. I många avseenden är den kanske bättre. Mycket fungerar mycket bra, men det finns också stora brister. Allt handlar inte bara om brist på pengar. Det är väldigt mycket en fråga om hur de resurser som finns används och hur samordningen sker mellan dem som finns i den dagliga verksamheten och t.ex. dem som har ansvar för rehabilitering och sjukvård. Det handlar också om rätten att kunna välja både hur vården skall utföras och vilka som skall ge den. Det handlar även om hur man utnyttjar de resurser som finns utanför vårdorganisationen, hos frivilligorganisationer och inte minst hos oss anhöriga. Från Centerns sida anser vi att äldrevården, som verkligen tillhör den sociala välfärdens kärnverksamhet, ur resurssynpunkt måste vara mycket högt prioriterad. Omvårdnaden av de gamla är, som många har sagt, ett mått på den humanistiska grundsynen i ett samhälle. Äldrevården måste därför också organisatoriskt vara uppbyggd med utgångspunkt från de gamlas rätt till integritet och god livskvalitet. Begränsade resurser och ett ökat antal vårdbehövande ställer stora krav på effektivitet och samordning. För att man skall kunna uppnå allt detta anser vi i Centern att inslaget av valfrihet och konkurrens måste öka inom äldrevården. De gamla och deras anhöriga måste tillsammans - på samma sätt som sker inom barnomsorgen - kunna välja både hur och av vem vården skall utföras. Hela vårdkedjan måste fungera, inte bara länk för länk, utan som en sammanhållen enhet. De resurser som finns för rehabilitering måste i sin helhet komma vårdtagarna till del och inte försvinna i en splittrad organisation. Det är viktigt att det finns medicinsk kompetens och fasta kontinuerliga läkarinsatser inom det särskilda boendet. Visst skall var och en ha rätt att välja sin egen doktor, men det är inget hinder för att det också skall finnas en fast läkarkontakt med respektive sjukhem. I regel går det dessutom för det mesta att förena dessa intressen. Det finns många organisationer som är beredda att göra en insats för dem som finns inom äldrevården. Det är angeläget att dessa möjligheter tas till vara. Kvaliteten inom äldrevården står och faller med personalens kompetens och engagemang. Det är därför viktigt att man får en god utbildning innan man börjar sitt arbete i omsorgen men också att man får vidareutbildning under anställningstiden. Sist men inte minst, herr talman, vill jag säga att en värdig vård i livets slutskede är något som vi alla önskar oss. För detta erbjuder s.k. hospice ett mycket gott alternativ. Det är därför av stort värde att den typen av verksamhet får utrymme att etableras och utvecklas. Jag ställer mig bakom samtliga reservationer som behandlar dessa frågor men nöjer mig för tids vinnande att yrka bifall till reservationerna 1 och 3.

Herr talman! Av Sveriges 8,8 miljoner invånare är litet mer än 1,5 miljoner över 65 år. Under de närmaste decennierna kommer de allra äldsta, de över 80 år, att öka. Vi blir i förhållande till befolkningen inte fler äldre, men fler blir allt äldre. Samtidigt kommer antalet äldre invandrare att öka. Det här är en utmaning för oss, att ta hand om dessa nya grupper från olika kulturer och med andra värderingar och referensramar. Jämfört med tidigare, och jämfört med andra länder, har äldre i Sverige det relativt bra. Vi läser om eländesbilder och om dystra fall, och naturligtvis måste vi rätta till de fel och brister som finns. Ingen skall fara illa som äldre. Men bilden blir litet obalanserad. Det här medför också en risk när det gäller attityderna till åldrandet. Vi i Folkpartiet liberalerna tycker att bilden av äldre måste modifieras. Åldersdiskriminerande attityder och fördomsfull behandling av äldre i vårt samhälle måste bekämpas med all kraft. Och sådana attityder finns. Detta kan ske genom förmedling av kunskap om vad åldrandet innebär. Det är inget handikapp att vara gammal. Det är först vid rörelsehinder, ohälsa eller sjukdom som åldern kan bli en försvårande omständighet. Äldreomsorgen måste ha som mål att stödja, kompensera och ge sådan omvårdnad att man kan leva ett så normalt och självständigt liv som möjligt. Herr talman! Det är tillfredsställande att utskottet nu tillkännager för regeringen behovet av tillsyn med avseende på frågor om laglighet och rättssäkerhet. Här finns också ett tillkännagivande om kvalitetssäkringen. Det här är någonting som vi i Folkpartiet liberalerna länge har arbetat för. Vi har också tagit upp det här med en kommunal äldreombudsman. Tillkännagivandet om att den enskilde måste veta vart han skall vända sig med synpunkter och klagomål är ett steg i rätt riktning, även om vi hade önskat en tydligare precisering av hur det här skulle gå till. Jag tycker att det är litet beklagligt att vi inte kom hela vägen när det gällde ett bredare tillkännagivande. Det finns en rad reservationer bifogade till betänkandet. Jag skall här kommentera några av Folkpartiet liberalernas reservationer. När det gäller konkurrens och valfrihet finns det en enighet bland de partier som tillhörde den förra regeringen. Denna fråga har också belysts av tidigare talare, så jag skall inte gå närmare in på den. Jag vill i stället gå in på det som är en hjärtefråga för oss, nämligen närståendevården, som ju står för ungefär två tredjedelar av omvårdnaden om äldre. I betänkandet står det att regeringen i den kommande socialtjänstpropositionen kommer att föreslå att socialnämnden genom stöd och avlösning bör underlätta för den som vårdar närstående som är långvarigt sjuka eller har funktionshinder. Nu har vi fått den här propositionen, och vi har också motionerat i anslutning till den. Och visst står där en del om självbestämmande och integritet, men regeringen kommer ändå inte riktigt till skott. Den nya bestämmelsen är vagt utformad, och risken är att det hela stannar vid vackra ord på papperet. Man glömmer bort hur viktigt det är att valet att bli närståendevårdare måste vara frivilligt, både för den som vårdas och för den som vårdar. Den vårdades integritet måste bibehållas. Närståendevård passar många, men alla upplever det inte som uteslutande positivt att bli vårdade av en nära anhörig. Vi anser att man måste underlätta för dem som vill bli närståendevårdare att vara det och för dem som väljer att ta emot närståendevård. I syfte att underlätta denna utveckling tycker vi att regeringen borde ta initiativ till överläggningar med de båda kommunförbunden för att se hur ett konkret utökat stöd till närståendevårdaren skall kunna se ut. Reformförslag som man skulle kunna ta upp vid sådana överläggningar är en fortsatt utbyggnad av avlastning och växelvård, förbättringar i kommunernas regler för hemvårdsbidrag och ökade möjligheter för närstående att anställas, en utvidgning av kretsen av personer som har rätt att vara närståendevårdare med ersättning från försäkringskassan samt en ytterligare förlängd period för ledighet för dem som vårdar. Det här skulle kunna ge bättre förhållanden för dem som önskar vårda släktingar eller andra närstående i hemmet, vilket i sin tur skulle innebära både mänskliga och ekonomiska vinster. Med det yrkar jag bifall till vår reservation 10 under mom. 10. Det finns en rad andra saker som vi lyfter fram i våra reservationer. Det handlar bl.a. om att ett gott näringstillstånd är grundläggande för äldres hälsa. Det innebär i sin tur att man måste både få näringsriktig mat och ha tänder att tugga den med. Här ser vi med oro på vad som händer inom tandvården i dag. Man måste ha ganska mycket pengar på banken för att klara sin tandvård. Vi tar också upp det här med vårdkedjor. Det finns bra enstaka länkar, men alltför ofta finns det inte länkar som kopplar ihop de olika delarna. Vi efterlyser tydligare uttalanden i det här betänkandet. Vi tar också upp frågan om information vid inskrivning och vårdplanering. Vi trycker på att geriatrisk kompetens måste finnas och att en fortlöpande utbildning av sköterskor och annan personal i geriatrik måste ske. Här händer väldigt mycket nytt inom forskningen. Naturligtvis är det här med vård i livets slutskede med smärtlindring en oerhört viktig del. Det är mig en gåta att det fortfarande brister. Det här är någonting som diskuterades redan i mitten av 70-talet, när Bror Ändå tycks det vara så väldigt svårt att få det här till stånd. Slutligen har vi avgifterna. Vi ser det som oerhört viktigt när man sätter avgifterna att den anhörige som bor kvar i det egna hemmet inte råkar i ekonomisk misär. Vi anvisar i vår motion möjligheter för hur man kan åstadkomma det här. Därmed, herr talman, vill jag bara tillägga att även om vi bara yrkar bifall till reservation 10 under mom. 10 står vi i Folkpartiet naturligtvis bakom övriga reservationer där Folkpartiet finns med bland reservanterna.